Herr talman! Den nu framlagda propositionen om redovisning av mervärdeskatten har tillstyrkts av skatteutskottet under betydande enighet, som vi redan hört av Johan Olsson och Bo Lundgren. Denna enighet är glädjande mot bakgrund av de svårigheter som faktiskt förelåg när det gällde att finna gemensamma principer för uppbörden av denna skatteform, principer som förenade effektivitet och enhetlighet med rimliga arbetsrutiner och likvidi tetskrav för de redovisande företagen. Utskottet har beträffande redovisningsmetoderna enats om att den s.k. faktureringsmetoden skall vara huvudmetoden. Även reservanterna sluter upp kring principen om faktureringsmetoden såsom huvudmetod. Reservation nr 1 rör endast delkravet att mindre företag, som tidigare använt kontantmetoden, nu måste redovisa enligt faktureringsmetoden vid slutredovisningen för uppbördsåret. Enligt propositionen får de företag som har rätt att använda den s.k. pärmmetoden behålla kontantmetoden för den löpande redovisningen under året, men de är skyldiga att vid slutredovisningen följa faktureringsmetoden. Med detta redovisningssystem, som alltså stöds av utskottsmajoriteten, vinner man dels att alla dessa mindre företag vid redovisningsårets slut tillämpar huvudmetoden för mervärdeskattens redovisning, dels att de kan samordna sin mervärdeskatteredovisning med det egna årsbokslutets uppgifter, dels att de får vissa likviditetsfavörer då deras affärsavslut oftast består av kontantbetalningar. Utskottet har i betänkandet särskilt understrukit att skattemyndigheterna på alla sätt bör bistå dessa företag i övergångsskedet med råd och anvisningar. Eftersom det första redovisningstillfället enligt faktureringsmetoden inträffar först under första kvartalet 1982 har såväl företag som skattemyndigheter mycket god tid på sig att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär. De farhågor som reservanterna hyser behöver därför enligt utskottet inte tillmätas sådan betydelse att de bör utgöra hinder för den enhetlighet och de övriga fördelar som det innebär att övergå till faktureringsmetoden såsom huvudmetod. I reservation nr 2 tas upp frågan om gränsvärdena för rätt till redovisning helårsvis och halvårsvis. Budgetminister Mundebo gjorde en sådan uppdelning sedan utskottet i höstas uttalat tveksamhet mot helårsredovisning för alla företag med en omsättning av högst 200 000 kr. Reservanterna vill höja gränsen vid helårsredovisning från 100000 kr. till 131 000 kr. och vid halvårsredovisning från 200 000 kr. till 262 000 kr. När det gäller gränsernas nivå måste direkt sägas att det av Ingemar Mundebo föreslagna systemet med helårsresp. halvårsredovisning innebär obestridliga fördelar för såväl uppbördsmyndigheterna som de berörda företagen. Det gäller dock med ett så generöst redovisningssystem som helårsresp. halvårsredovisning innebär att hålla så låga gränser för omsättningen att företagets möjlighet att inkomma med uppburet belopp inte äventyras. I ett inledningsskede måste det därför vara angeläget att beloppen för medgivna omsättningsgränser sätts låga. Erfarenheten får visa om det senare kan finnas anledning att höja gränserna. Samma sak gäller frågan om fasta eller basbeloppsanknutna gränser. Ingemar Mundebo säger i propositionen att ingenting hindrar att beloppen anpassas till basbeloppets förändringar. Skatteutskottet menar att det i ett inledningsskede är bättre att välja fasta beloppsgränser. Skulle erfarenheten visa att t.ex. risken för utebliven momsredovisning är liten kan en omläggning senare till basbeloppsanknutna gränser lätt göras. att en sänkning av bilaccisen borde ske såsom kompensation för momsbeläggningen av handeln med begagnade bilar, så att oförändrat skattetryck på bilhandeln blir följden. Budgetminister Mundebo hade föreslagit en sänkning av bilaccisen, vilken skulle medföra ett skattebortfall på ca 120 milj.kr. per år. Mot bakgrund av detta intäktsbortfall för staten och det nuvarande allmänna budgetläget finner utskottet det inte lämpligt att nu tillstyrka en sänkning av bilaccisen. Den reform av mervärdeskatteuppbörden som dagens betänkande innebär har länge eftersträvats och innebär en sanering av den konkurrensinblandning som nuvarande redovisningssystem medför.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

Herr talman! Vpk:s representant vände sig emot att man splittrar upp redovisningsperioderna. Men vi bör uppmärksamma att detta gäller de riktigt små företagen med mycket låga omsättningar och mycket få anställda. Det blir samtidigt betydligt mindre arbete för skattemyndigheterna. Det måste väl vara bättre att resurserna används till skattekontroll där den verkligen ger någonting och är befogad än att man håller på med dessa 350 000 deklarationer, som det är fråga om här och som kan bortfalla. När det gäller talet om att det blir stora belopp som ligger hos företagen, vill jag framhålla att det här är fråga små företag, och därför blir det mycket små belopp. Dessutom vill jag fästa uppmärksamheten på att företagen är skatteindrivare åt statsmakterna och att man inte har någon särskild ersättning för detta arbete. Man har då ansett att den avkastning som pengarna kan ge under den korta period då de finns inne hos företagen får vara en ersättning för det arbete som företagen har med redovisningen.

Jag hade gott kunnat tänka mig att man fastställer en viss övergångstid om några år för att sedan införa det här kravet när de redovisninsmässiga resurserna förbättrats. Fördelarna med förslaget överstiger inte nackdelarna. Jag tycker också att det är litet märkligt att man inte har gått med på basbeloppsanknytning. Den principen har ju tillerkänts berättigande i andra sammanhang, t.ex. när det gäller jordbruksbokföringen. I propositionen har man antytt en viss förståelse för tanken att anknyta dessa belopp till basbeloppen, och det tycker jag är rimligt. Om vi nu föreslår en höjning från 200 000 till 262 000 för halvårsredovisning, så är det ju inte fråga om att man därmed skulle riskera att några pengar försvinner i hanteringen eller att företagen inte skulle ha möjlighet att vara likvida den dag då beloppet skall betalas ut. Det är ju mycket små belopp det här rör sig om. När det gäller förslaget om att sänka bilaccisen har vi för centerns del inte ansett att det finns anledning att göra det. Det finns en hel rad skäl som talar mot en sådan sänkning. Redan det finansiella läget är ju, som har anförts i motionen och på annat håll, ett tillräckligt skäl för att man inte skall genomföra en sänkning. Dessutom finns det numera inte något samband mellan bilaccisen och handeln med begagnade bilar och mervärdeskatten. Det är ju ganska ringa belopp som läggs på handeln med begagnade bilar. Det är egentligen bara den handelsvinst som uppstår hos förmedlaren av bilarna som kommer att mervärdebeskattas. Åtgärden att införa moms på begagnade bilar innebär en sanering, och man kommer att undvika en viss form av dubbelbeskattning som har uppstått tidigare. Att sänka bilaccisen på nya bilar är, som antyds i motionen, att gynna slitoch slängmetoden, att gynna importen i stället för att låta bilarna användas något längre och anlita de svenska verkstäderna mera. Med detta vill jag också yrka bifall till utskottets hemställan utom på de punkter där jag tidigare yrkat bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag hade inte tänkt ta mer tid i anspråk i denna debatt, men Johan Olssons något förvirrade inlägg tvingar mig att göra det. Johan Olsson sade att det är fråga om små företag och små belopp när det gäller redovisningperioderna. Men den enkla sanningen är att det är bland de små företagen som det största antalet konkurser äger rum. Därigenom återfinns där de flesta tillfällen då staten blir bedragen på de pengar som företagen uppburit åt staten. Sedan fortsatte Johan Olsson — kanske ännu mer förvånande — med att säga att företagen inte får någon ersättning för att de uppbär moms. När blev det den ordningen att staten skall betala ersättning till det privata näringslivet för att det följer de lagar och riksdagen fattat beslut om? Dessa företag har dessutom möjligheten — och de använder den också — att utnyttja de uppburna medlen utan att betala ränta för dem. Och det rör sig inte om små belopp, om man räknar samman summorna. Moms är andras pengar som företagen alltså kan använda. Detsamma gäller inkomstskatten, och det är inte heller några små summor, om man räknar samman beloppen. Inte heller det är företagens pengar, utan det är andras pengar som företagen har möjlighet att använda under en viss tid. Detsamma gäller de sociala avgifterna, som företagen använder innan de levererar in dem till staten. Nej, Johan Olsson, kom med andra argument än dem som togs fram i den senaste omgången! De argumenten gjorde det bara värre för centerns politik.
Herr talman! Johan Olsson är så bekymrad för att de mindre företagen inte skall klara faktureringsmetoden och menar att vi under en övergångstid kunde ha behållit kontantmetoden, som de nu i allmänhet tillämpar. Men det beslut som vi i dag av allt att döma kommer att fatta gäller fr.o.m. inkomståret 1981. Vederbörande företag och skattemyndigheter har alltså dels resten av detta år, dels nästa år och dels 1981 för att förbereda sin omläggning till faktureringsmetoden. Och jag tror inte att de har sämre bokföringskunnighet än att det ganska smidigt skall gå att genomföra. Man kan också, Johan Olsson, tänka sig den möjligheten att en hel del av företagen inom detaljhandeln, som nu följer kontantmetoden, går över till faktureringsmetoden enbart av den anledningen att de den vägen vinner en del i likviditet, eftersom de säljer kontant och köper på långa krediter. När det gäller basbeloppsanknytning av gränserna för heloch halvårsredovisning vill jag framhålla att jag, rent allmänt sett, är mycket entusiastisk till basbeloppsanknytning i olika sammanhang, inom både skatteoch pensionssystem. Jag har också i mitt inledningsanförande sagt att jag tycker att det är riktigt och att vi kan tänka oss något sådant. Men här är det ett nytt system med helårsoch halvårsredovisning som vi erbjuder de minsta företagen. Det gäller att se om de sköter detta på ett sådant sätt att det inte uppstår svårigheter med inlevereringen av inkasserade belopp. Då kan det vara lämpligt att börja med fasta gränser. Skulle det visa sig att det förekommer alltför mycket av försummelser från dessa företags Nr 158 sida kommer ju deras antal efter hand att minska, eftersom det fasta beloppet Måndagen den gör att det blir färre och färre företag. Skulle det däremot gå bra med detta 28 maj 1979 redovisningssystem har både budgetminister Mundebo och utskottet sagt att de är beredda att ompröva en omläggning till basbeloppsanknytning av dessa gränser. Å Bo Lundgren blandade in det beslut vi fattade för ca 14 dagar sedan om stämpelskatten. Han gjorde sig faktiskt skyldig till ett litet fel, därför att beslutet om höjning av stämpelskatten syftade till att delvis finansiera den kommunalskatteutjämning som vi samtidigt beslutade om här i riksdagen och som moderaterna inte vill medverka till. Det fattas tyvärr fortfarande en del medel för att finansiera den kommunalskattesänkningen, men det får vi återkomma till i samband med att vi senare diskuterar energiskatten. Men inte heller där vill moderaterna vara med och finansiera. Vi har från folkpartiets sida hela tiden sagt att om vi sänker den statliga inkomstskatten eller kommunalskatten — det senare har vi redan fattat beslut om — måste vi i det budgetläge som vi för dagen befinner oss i se till att vi finansierar sådana reformer.
Herr talman! Till Tommy Franzén vill jag säga att ändringarna beträffande redovisningsperioderna gäller mycket små företag, sådana som har en årsomsättning under 200 000 kr. Jag vill bestrida att där skulle förekomma stora skatteundandraganden, som Tommy Franzén menade att det gjorde genom en mängd konkurser. Jag tycker att det är fullt berättigat och rimligt att man rationaliserar denna skattehantering. Om man kan ta bort 350 000 deklarationer får man resurser som kan användas på ett mycket effektivare sätt på annat håll. Det tror jag man tjänar på även ur skatteindrivningssynpunkt. Till Bo Lundgren vill jag säga att ett samband mellan bilaccis och mervärdeskatt fanns en gång, men det har därefter brutits vid flera tillfällen. Jag kan också påminna om att bilaccisen har varit oförändrad i många år. Jag kan inte anse att det nu skulle vara nödvändigt att sänka den. Vårt nuvarande budgetläge talar i hög grad för att staten måste se till att få inkomster. Här rör det sig om 120 milj.kr. Till Nils Hörberg vill jag till slut bara säga att det är klart att det vore bra om vi kunde ha en enda metod, men eftersom verkligheten är sådan att vi inte kan vara konsekventa frågar jag mig om man inte hade kunnat spara med faktureringsmetoden en tid med hänsyn till den opinion som har kommit till uttryck just från småföretagens sida. Där uppstår verkligen problem, vilket har redovisats av tunga remissinstanser på skatteområdet.

Herr talman! Johan Olsson är fortfarande orolig för att vi inte har kunnat behålla kontantmetoden för de mindre företagen. Han menar att eftersom vi ändå måste göra undantag i lagstiftningen kunde vi ha haft kvar kontantmetoden för de mindre företagen. Det är faktiskt så, som Johan Olsson också vet, att det är ytterligt få företag som kommer att få den dispens som länsstyrelserna får rätt att bevilja. Frågan är om det blir fler företag än att man kan räkna dem på ena handens fingrar. Kanske är det bara en länsstyrelse som blir aktuell för att bevilja sådana dispenser. Jag tror att man efter den reform som vi nu kommer att fatta beslut om utan tvivel kan säga att vi har ett enhetligt uppbördssystem och att mycket är vunnet för hela mervärdeskattesystemet genom att en sådan reform nu genomförs.
Herr talman! Nils Hörbergs senaste inlägg var ganska märkligt. Är man inne på att dra åt skruvarna så hårt att den dispensmöjlighet som vi har diskuterat så mycket för de företag som har stora likviditetssvårigheter skulle komma att gälla endast länsstyrelse och de företagen kan räknas på ena handens fingrar, då tror jag att man är inne på fel väg. Jag tycker att verkligheten också här får ge svaret. Jag godtar i det fallet propositionen med de förbättringar den har fått under utskottsbehandlingen — det talas nu om ”särskilda skäl” för dispens. Sedan får vi se hur många som kommer in under den bestämmelsen. Jag vill inte binda mig för att det skall bli bara fem företag som får dispens. Jag tycker att man bör vara ganska generös i början för att inte ställa till mera krångel än vad som krävs för att få ett skattesystem som fungerar.

Herr talman! Ett av de områden som erbjuder mest krångel och byråkrati för företag och skattemyndigheter är reklamskatten. Vad som enligt reklamskattelagen är reklam beror på syftet med trycksaken. Men bedömningen försvåras av att det är tryckeriet som är den skattskyldige och som sålunda har att avgöra vilket syfte beställaren har med en viss trycksak. Tryckerierna tvingas därigenom till svåra bedömningar av vilka trycksaker som är skattepliktiga, diskussioner med kunderna, inhämtande av uppgifter om syfte, spridning osv. Tryckeriet måste dessutom ta ansvar för uppgifternas riktighet och i vissa fall skönstaxera sina kunder. Om tryckerierna gör felbedömningar kan de få svårt att efterdebitera skatten och hotas dessutom av dryga straffavgifter. Trots lagändringar och trots betydande informationsinsatser från riksskatteverket och berörda branschorganisationer har man inte lyckats få fram klara principer för vilka trycksaker som skall skattebeläggas. Erfarenheterna har enligt vår uppfattning visat att reklamtrycksaker inte lämpar sig för beskattning. Regeringen bör därför lägga fram förslag om slopande av reklamskatten på reklamtrycksaker. Är det möjligt att samtidigt föreslå ett borttagande av annonsskatten vore det givetvis utmärkt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den till skatteutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! De motiveringar som finns i skatteutskotteis betänkande uppmanar jag var och en i kammaren här att läsa, och jag ber nu endast att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag avser att avskaffa de diskriminerande bestämmelser som gäller studerande vid fritidsledarutbildningar och likställa dem med studerande vid gymnastikoch idrottshögskoleutbildning. Enligt 4 kap. 25 § studiestödslagen får s.k. extra studiemedel utgå om synnerliga skäl föreligger. Det ankommer på centrala studiestödsnämnden att tolka och tillämpa denna bestämmelse. Enligt vad jag erfarit är den beskrivning som Eva Hjelmström lämnat av CSN:s praxis beträffande extra studiemedel till studerande vid idrottsoch fritidsledarutbildningar i stort sett korrekt. Bakgrunden till dagens situation är i korthet följande. Redan i slutet av 1960-talet fattades ett principbeslut i nämnden om att studerande vid gymnastikoch idrottshögskolan skulle beviljas extra studiemedel för inköp av utrustning. I takt med att kostnaderna för sådan utrustning stigit mycket snabbt har CSN därefter intagit en alltmer restriktiv inställning till att bevilja extra studiemedel för inköp av utrustning och liknande. I syfte att så långt som möjligt begränsa de studerandes skuldsättning beviljas extra studiemedel att användas för hyra av sådan utrustning. Jag har erfarit att CSN emellertid inte har för avsikt att ändra på tidigare nämnda principbeslut beträffande gymnastikoch idrottshögskolan. Dessa olikheter i CSN:s tillämpning av reglerna om extra studiemedel är enligt min mening motiverade med hänsyn till att det på studerande vid gymnastikoch idrottshögskolan, som ju undergår en lärarutbildning, ställs krav på viss färdighet i olika idrottsgrenar. Några motsvarande krav ställs inte på studerande vid fritidsledarutbildning. Studiestödsutredningen har i direktiven bl.a. fått i uppgift att särskilt se över bestämmelserna om extra studiemedel. Med hänsyn härtill är jag nu inte beredd att föreslå några förändringar i gällande bestämmelser.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det statliga studiestödssystemet har i dag många brister. Det är krångligt, 5 oöverskådligt och näst intill obegripligt när det gäller såväl utnyttjandet som konsekvenserna. Dess största brist är självfallet att beloppen över lag är för låga. Men uppenbarligen har systemet också andra brister. Jag har i min fråga tagit upp en av dem, nämligen det faktum att studerande vid fritidsledarutbildningar diskrimineras i förhållande till studerande vid gymnastikoch idrottshögskolor. De tillhör på grund av utbildningens speciella karaktär de grupper som kan få extra studiemedel för hyra eller köp av sportutrustning som är obligatorisk för utbildningen. Medan de som studerar till fritidsledare får låna till hyra så får de som pluggar vid gymnastikeller idrottshögskolorna låna till köp, vilket är en avsevärd skillnad. Jag har svårt att förstå att man klassar utbildningar på detta sätt. Enligt riksdagens beslut skall fritidsledarutbildningen som bedrivs vid vissa folkhögskolor likställas med högskoleutbildning. Och alldeles oavsett detta så bör självfallet diskriminering av alla slag avskaffas. Jan-Erik Wikström anser att olikheterna är motiverade därför att det ställs krav på viss färdighet vid gymnastikoch idrottshögskolorna och hävdar att motsvarande krav inte ställs på de studerande vid fritidsledarutbildningen. Jag tycker det är ett mycket egendomligt påstående, som utbildningsministern bör motivera närmare, eftersom det strider klart mot innebörden av riksdagens tidigare beslut.

Herr talman! I det avseendet att högskoleutbildningar självfallet skall likställas i alla avseenden, och då naturligtvis också när det gäller studiestödssystemet. Jag tycker att man bör vända på frågan: Varför skall studerande vid gymnastikoch idrottshögskoleutbildning behandlas bättre än de som studerar vid vissa fritidsledarutbildningar?
Herr talman! Skillnaden är den att det vid gymnastikoch idrottshögskolorna ställs krav på viss färdighet i olika idrottsgrenar. Motsvarande krav ställs inte vid fritidsledarutbildningen, och det vore mig främmande att vi från regeringens sida skulle ålägga eleverna vid dessa folkhögskolor krav som skolorna själva inte ställer.
Herr talman! Visst ställs det krav på att de som studerar till fritidsledare skall kunna redovisa vissa färdigheter i de här avseendena! Det är ju därför som också de kan få studiemedel för att hyra viss utrustning. Det finns enligt min uppfattning ingen skillnad mellan utbildningarna på den här punkten. Jag tycker att den översyn av bestämmelserna som skall göras bör omfatta också den diskriminering som nu drabbar dem som studerar vid fritidsledarutbildning, så att man får en rättelse till stånd.

Herr talman! Det resonemanget skulle innebära att t.ex. de som studerar vid ekonomlinjen och de som studerar vid någon linje som skiljer sig markant från den skulle behandlas olika vad det gäller studiemedel. Att utbildningarna i och för sig är olikartade skall ju inte motivera en olikartad bedömning när det gäller studiemedel. Det resonemanget håller helt enkelt inte, eftersom vi har så oerhört många olika utbildningar.
Herr talman! Eva Hjelmström missar helt poängen. Om man i en utbildning ställer krav på kunskaper i exerapelvis vissa vintersporter som man inte ställer i en annan utbildning, så kan det naturligtvis bli fråga om olika bedömningar av behovet av extra studiemedel just för utrustning till sådana vintersporter. Det är ju det frågan gäller.
Herr talman! Jag tycker att utbildningsministern skall se på de fritidsledarutbildningar det gäller. Det är uppenbart så att de som studerar vid dessa utbildningar tvingas hyra viss utrustning, och det är fråga om samma typ av utrustning som de studerande vid gymnastikoch idrottshögskolorna får låna studiemedel för att köpa. Det är inte så att anskaffningen av den här utrustningen är på något sätt frivillig för de studerande vid fritidsledarutbildningarna. De måste ha den, och därför skall de i det här avseendet jämställas med och ha motsvarande förhållanden som de studerande vid gymnastikoch idrottshögskolorna.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag ämnar vidtaga några åtgärder för att få till stånd en samlad kritisk granskhing och redovisning av de brister i konstruktionen av Barsebäcksverket som framkommit dels genom energikommissionens granskning, dels genom de erfarenheter av konstruktionsbrister som branden i reaktorhallen givit. Som svar på frågan vill jag anföra följande: Regeringen bemyndigade mig den 26 april i år att tillkalla en kommitté med uppgift att dels utvärdera vad som inträffat vid kärnkraftblocken Three Mile Island 2 i USA, dels bedöma säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Kommittén, under ordförandeskap av universitetskansler Hans Löwbeer, skall även lämna förslag till åtgärder som syftar till att höja säkerheten vid de svenska kärnkraftverken. Kommittén kommer således att mycket noggrant undersöka och redovisa säkerheten vid alla kärnkraftverk i landet. I detta sammanhang kommer självfallet även Barsebäcksverket att noggrant studeras. Vidare har regeringen den 17 april i år bemyndigat mig att tillkalla representanter för Sverige i en gemensam svensk-dansk kommitté, som skall överlägga om hur erfarenheterna från den nyligen inträffade reaktorolyckan i USA kan komma att påverka bedömningarna av kärnsäkerhetstekniska frågor i anslutning till Barsebäcksverket. Ordförande för de svenska ledamöterna i denna kommitté är förre landshövdingen Gösta Netzén.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

Man får hoppas att dessa kommittéer kommer att undersöka de risker som Barsebäck utgör för sin omgivning. Naturligtvis är sig ingenting riktigt likt efter Harrisburg. Det som hände där — vad det nu var som hände där — har kastat sin slagskugga över allt vad kärnkraft heter. Ett nytt förtecken har satts som ändrar förutsättningarna för all fortsatt diskussion om riskerna med kärnkraft. Tidigare kända fakta har fått en ny innebörd, och efter Harrisburg har det varit mest bedrövelse för kärnkraften. En sund skepsis har vuxit fram. Barsebäck 1 har trots årlig översyn lämnat eftertryckliga bidrag genom branden i generatorn. ; Den aviserade undersökningen måste arbeta öppet och opartiskt och dra fram i ljuset sådant som man tidigare har varit benägen att inte tillmäta så stor vikt. Det finns numera en seismologisk känslighet och vaksamhet för vad som är sant och giltigt och då det gäller varje försök till dupering från kraftföretagens sida. Det är därför man ställer höga krav på en öppen och genomgripande redovisning av de risker som har byggts in i vårt samhälle. Stora städer som Köpenhamn och Malmö skaffar sig nu ganska brådstörtat utrymningsplaner. Det är ett exempel på den förändring som har skett. Jag vet inte i hur hög grad en förnyad granskning av riskerna innebär ett underkännande av tidigare bedömningar. Det märkliga är ju att det inte alls är svårt att leta fram material —- tillkommet långt före Harrisburg förstås — som inte har tillmätts tillbörlig vikt. På många håll behandlades Rasmussen-rapportens riskbedömningar som det sista ordet utan att man tog hänsyn till den negativa omprövning som den rapporten utsatts för och som innebar att riskerna måste anses vara betydligt större än vad Rasmussen hade förutsagt. Pollard-rapporten, framlagd inom ramen för energikommissionens arbete, innebar redan då en kritisk genomgång av Barsebäcksverket. Men om den har man hört mycket litet. Den är i själva verket en ganska intressant läsning. Enligt den uppfyller inte Barsebäcksverket amerikanska normer. Det här materialet har ju i hög grad aktualiserats och fått en delvis ny och allvarligare innebörd. Enligt min mening är i alla fall det viktigaste att den sakligt grundade oron inför hela kärnkraften blir tagen på allvar och att redovisningen blir opartisk, just, öppen och allsidig — obunden av ekonomiska och taktiska överväganden — och att resultatet presenteras i klarspråk. Jag vill fråga statsrådet, om vi nu vågar räkna med det? Den frågan är inte retorisk utan framställd på förekommen anledning.

Herr talman! Jag vill tacka även för detta svar men vill samtidigt tillägga att det kanske behövs andra aspekter när det gäller inställningen till kärnkraften än dem som vi har sett hitintills på visst håll. När de danska kärnkraftsmotståndarna överlämnade de över 300 000 namnunderskrifterna med krav på att Barsebäck borde stoppas yttrade Anker Jörgensen: Jag delar er oro. Det finns många i de stora städerna på båda sidor av sundet som delar Anker Jörgensens bedömning, och vi tror att den bedömningen inte är främst känslomässigt utan sakligt grundad. Det börjar stå alltmer klart att kärnkraften kräver en teknologi som i alla väder fungerar perfekt. Det är en praktisk omöjlighet, och även om en sådan teknologi vore möjlig skulle den handhas av människor som kan vara nog så perfekta men ändå inte är felfria. Den attityd som Anker Jörgensen ger uttryck för och som avspeglar den oro som är tämligen allmänt utbredd, den attityden inger förtroende. En allmänt överslätande, tillrättalagd och glättad bild av kärnkraften och de latenta risker som den utsätter stora områden för om något skulle hända, den attityden genomskådas snart. Vi vet numera alltför mycket om de risker som kärnkraften medför.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag vidtagit några förberedelser för att — i händelse av ett kärnkraftsnej i den planerade folkomröstningen — snabbt få en etablering av erforderligt antal kolkraftverk. Som framgår av regeringens proposition 1978/79:115 om riktlinjer för energipolitiken bör ett av de centrala energipolitiska målen vara att minska landets oljeberoende. En ökad användning av kol kan bidra till att åstadkomma detta. En förutsättning härför är dock att de miljöproblem som är förknippade med kolanvändningen kan bemästras. För den händelse att kärnkraften i landet skall avvecklas torde det vara nödvändigt med en forcerad introduktion av kol i det svenska energisystemet. Det är mot denna bakgrund nödvändigt att vidta åtgärder för att möjliggöra en ökad användning av kol. Som aviserades i energipropositionen avser jag inom kort att föreslå för regeringen att statens vattenfallsverk får i uppdrag att i samråd med övriga intressenter och berörda myndigheter visa hur de miljöproblem som är förenade med användningen av kol skall lösas. En ökad kolanvändning förutsätter vidare att eventuella fysiska begränsningar avseende möjligheterna till import, hantering, vidaredistribution m.m. klarläggs och i förekommande fall undanröjs. Jag vill erinra om att den nyligen tillkallade delegationen för solvärme och bränslen som kan ersätta olja har att klarlägga bl.a. dessa frågor och lägga fram erforderliga förslag. Jag har vidare för avsikt att föreslå regeringen att delegationen ges i uppdrag att skyndsamt utreda frågan om en snabb kolintroduktion och vilka speciella åtgärder som kan krävas för detta. Frågan om hamnar för import av kol har aktualiserats under senare tid. Denna fråga bereds f. n. inom regeringskansliet. De större kraftföretagen planerar för en utbyggnad av kolkraftverk och för att trygga en framtida kolförsörjning. Exempel på detta är Sydkrafts planer på att bygga ett kolkraftverk i Sydsverige. En rad aktiviteter pågår alltså för att möjliggöra en ökad kolanvändning i landet på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det gäller såväl för elsom för värmeförsörjning. Kolet kommer att spela en viktig roll i den framtida energiförsörjningen i syfte att minska oljeberoendet oavsett kärnkraftens framtid. En avveckling av kärnkraften kommer dock självfallet att öka behovet av kol.
Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. Det är faktiskt rätt många människor som då och då frågar: Vad händer egentligen om det blir ett kärnkraftsnej? Vilka alternativa energiformer står till buds? Skall vi spara och hushålla, minska oljeimporten och göra oss oberoende av oljan? Vattenkraften kan vi inte bygga ut så mycket mer. Vindkraften ligger långt fram i tiden — solenergin likaså. Torvanvändning kan det inte bli något allvarligt av förrän på 1990-talet. Detsamma gäller skogsavfall och energiskogar. Då återstår kolet. Det framstår mer och mer, vilket också framgår av propositionen, som ett slags huvudalternativ om det skulle bli ett kärnkraftsnej. Det finns stora tillgångar kol. Men vi vet också att kolet är förenat med många och stora problem. Det förekommer olycksfall i samband med kolbrytningen. Vi har vidare utsläpp av svavel och koldioxid, och det är problem med stoffet och kväveoxiden. De både aromatiska kolvätena anses framkalla cancer, osv. Det allra allvarligaste problemet är kvicksilvret. Jag tycker att propositionen och svaret på min fråga tyder på stor framsynthet, inte minst om man ser svaret i dag som en komplettering till vad som stod i propositionen. Men jag tycker ändå att det är angeläget att få ställa denna fråga till statsrådet: Har vi en tillräckligt stor handlingsberedskap? Hur pass snabbt går utvecklingsarbetet på detta område? Det är naturligtvis svårt att i exakta termer ge ett svar på den frågan, men jag vill ändå ställa den. Vilket år t.ex. kan kolkraftverket i Sydsverige etableras? Vi har i dag i tidningarna läst att Sydkraft håller på att bygga ett sådant kraftverk, och det meddelas också i svaret. När kan detta kolkraftverk tas i bruk? Hur pass skyndsamt skall den här delegationen arbeta, osv? Många människor undrar om handlingsberedskapen är tillräcklig. Ligger vi tillräckligt långt framme? Vad händer t.ex., herr statsråd, om oljekranarna stängs?
Herr talman! Om vi får akuta oljeproblem — om oljekranarna stängs, för att använda detta dramatiska uttryck — är det självklart att vi inte i all hast kan introducera kol. Men vi måste planera för en kolintroduktion, oavsett om vi använder kärnkraft eller inte. Självfallet innebär en avveckling av kärnkraften att vi måste utnyttja mer kol, och olyckligtvis blir vi genom en avveckling av kärnkraften också mer beroende av oljan. Jag tror att man kan påstå att det förekommer en betydande aktivitet med förberedelser för en kolintroduktion. Det förekommer naturligtvis en viss tröghet. Sverige har inte sysslat med kol på länge. Det var i och för sig på goda grunder som Sverige och världen i övrigt övergav kolet som den dominerande energikällan. Kolet medför, som frågeställaren också påpekade, betydande miljöproblem. Det är dessa vi nu i första hand måste försöka bemästra, så att vi får en hygglig teknik, något som naturligtvis inte kommer att innebära att den i alla avseenden blir perfekt. Vi har alltså de uppdrag som jag nämnde. Jag räknar med att den i dagligt tal kallade solbränsledelegationen skall kunna göra en snabb utredningsinsats, som klarlägger förutsättningarna för en forcerad kolintroduktion om en sådan skulle vara nödvändig. Det är också uppenbart att flera kommuner som nu diskuterar sin framtida kraftvärmeförsörjning vänder blickarna mot kol och andra fasta bränslen, och det ser vi med tillfredsställelse. Vi tror att det är helt omöjligt och orimligt att nu planera för en kraftvärmeförsörjning som är baserad på olja.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet instämmer med mig. Skulle något så pass dramatiskt inträffa som jag nämnde, blir det verkligen besvärligt för oss. Vi får emellertid inte nöja oss med detta, även om jag naturligtvis tar statsrådet på orden när han säger att man skall göra allt vad man kan. Men det räcker inte med att åstadkomma den allmänna handlingsberedskap som det talas om i propositionen och i svaret på min fråga. Vi måste också komma till klarhet om vad vi handgripligen kan göra den dag någonting sådant här inträffar. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag upplever inte att vi har den verkliga handlingsberedskap som vi borde ha. Det kommer att bli ett bekymmer för det statsråd som den dagen har ansvaret för dessa frågor.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag avser att ge sådana direktiv till statens vattenfallsverk att avverkning av skog för kraftledningsdragning inte kommer att ske innan folkomröstning i energifrågan ägt rum. Regeringen har nyligen lagt fram förslag till lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktor kärnbränsle. Förslaget föranleds av att de politiska partierna under våren 1979 har enats om att en folkomröstning om kärnkraftens framtida användning bör hållas senast under första halvåret 1980. Byggnadsarbetena på ännu inte färdiga reaktorer fortsätter för att handlingsfriheten på elförsörjningsområdet skall kunna bibehållas i avvaktan på resultatet av folkomröstningen. Motsvarande synsätt bör enligt min mening vara vägledande också för kompletterande arbeten av det slag som erforderliga ledningar från kärnkraftstationerna utgör. Vad jag nu anfört avser givetvis sådana ledningar för vilka koncession meddelats.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Tham för svaret på min fråga. Det är nu helt klart att en folkomröstning om den framtida energipolitiken kommer att äga rum, kanske om tio månader. Det är helt ointressant vilken personlig uppfattning man har om de här frågorna. Det är ändå helt självklart att man inte kan fatta några beslut med förutfattad mening om utfallet av den folkomröstningen, men det ligger ändå bakom min fråga, helt enkelt därför att den produktion jag har pekat på, nämligen skogsbruk, är en mycket långsiktig produktion. Trädets omloppstid, dess växttid i skogen, omfattar 80-100 år. Mot den bakgrunden skall man se att vi nu på våren och försommaren 1979 avverkar icke obetydliga skogsarealer för sådan ledningsdragning, som kanske ändå icke kommer att bebyggas med ledningar från de reaktorer som trots allt kanske inte kommer att startas. Vi vet ingenting om det. Det är därför som många skogsägare, som i mycket hög grad berörs av-en sådan här kraftledningsdragning, tycker det är underligt att man fortsätter. De tycker helt enkelt att det ter sig mera omotiverat att man gör dessa stora märken i naturen än att man fullföljer byggandet av anläggningen som sådan, vilket ju ändå har påbörjats och pågått under lång tid. Jag kan inte riktigt förstå statsrådets svar på frågan just av detta skäl. Jag menar att det som sagts i svaret självklart gäller för den typ av anläggningar som finns i anslutning till de här anläggningarna, men det bör rimligen inte gälla för markanläggningar ute i fält. Jag ber att få fråga statsrådet: Har man verkligen tagit hänsyn till och ställt i relation till varandra de här tio månadernas väntan, som det är fråga om, och de 100 år som ett träd står och växer samt de betydande kostnadsökningar som det innebär för den skogsbrukare som eventuellt blir av med en icke obetydlig del av sitt skogsinnehav — kanske till ingen nytta?
Herr talman! Arne Andersson i Ljung och jag är säkert överens om att när folkomröstningen äger rum, skall människor ha möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt användning av kärnkraft. Om man säger ja, är vi säkert också överens om att då skall vi kunna utnyttja de reaktorer som finns i drift, under förutsättning givetvis att normala och lagstadgade säkerhetsvillkor kan uppfyllas. Om detta skall vara möjligt måste det finnas ledningar till reaktorerna. Det är vi säkert också överens om. En reaktor utan ledning kan självfallet inte förse nätet med ström. Om vi nu skulle avbryta det ledningsarbete som pågår och som väsentligen gäller Ringhalsstationen, skulle det innebära att det blir allvarliga förseningar i idrifttagandet efter ett eventuellt ja i en folkomröstning. Om det å andra sidan skulle bli nej, är för det första den merinvestering som detta innebär i förhållande till de totala avvecklingskostnaderna mycket blygsam. För det andra kan ledningarna likväl utnyttjas som en förstärkning av det befintliga nätet. Det är alltså inte någon bortkastad investering, även om den naturligtvis kommer till större nytta om kärnkraften fortsättningsvis kommer att utnyttjas.
Herr talman! Statsrådet Tham för nu in i bilden att de ledningsdragningar som vi talade om mycket väl kan komma in i sitt sammanhang även om de här reaktorerna inte startas. Men då är det faktiskt en helt annan sak som vi talar om, och den skulle kanske inte ha gett anledning till just den här frågan. Jag vill erinra om att just från Ringhals, och på en så kort sträcka som ca 15 kilometer nere i Västergötland, är det inte mindre än i runda tal 5 000 kubikmeter skog som man plockar bort. Det är det förhållandet som jag känner bäst till, men det finns ingen anledning tro att det inte skulle finnas motsvarande sträckor på andra ställen i landet och att det då är fråga om lika mycket skog. Jag tycker nog ändå, som jag påpekade alldeles nyss, att det är en väsentlig skillnad mellan att fortsätta med arbetet på själva anläggningen och att ta upp stora sår i naturen, som faktiskt — jag tror att statsrådet får ge mig rätt på den punkten — inte kommer till den användning som först var tänkt. För det är väl ändå inte på det sättet att ledningsnätet är så underdimensionerat att man måste tillföra det den betydande kapacitet som en helt ny ledning från de icke startade reaktorerna innebär? Detta bär inte verklighetens prägel, och följaktligen skulle vi nog inte föra in det i debatten.
Herr tal nan! För det första är det så att om vi försenar ledningsbyggena i Ringhals innebär det naturligtvis en kraftig försening för den händelse vi senare skulle ta aggregaten Ringhals 3 och Ringhals 4 i drift. För det andra — Arne Andersson ställde ju en mera allmän fråga — är det så att den ledning som är aktuell under alla omständigheter behövs för att klara elbehovet för Storstockholm, särskilt för den södra delen. Det är alltså fråga om den ledning som går i riktning norr-söder från Forsmark och ned emot Odensala. Den ledningen är nödvändig oavsett om vi utnyttjar kärnkraftverken i Forsmark eller inte. För det tredje — när det gäller ledningen från Ringhals 4 — har ju ungefär 75 96 av skogen i ledningsgatan redan avverkats. Det återstår alltså bara en liten bit. Och även den ledningen kan, som jag sade — inte helt och hållet, men till vissa delar — utnyttjas med den ledningssträckning som är given, även om Ringhalsaggregaten icke skulle tas i drift.
Herr talman! Huruvida en så stor del av avverkningen är gjord undandrar sig min bedömning, men vid den tid när frågan framställdes — jag vill inte kritisera statsrådet för att ganska lång tid har förrunnit sedan den ställdes — tror jag mig veta att bara en mycket liten del av skogen, kanske rent av ingen skog, hade avverkats. Avverkningen har alltså skett under vårmånaderna. Skulle den ha gått med den hastighet som statsrådet antydde är det bara att beklaga att det är på det sättet. Samtidigt skall vi hålla i minnet vilka skador det blir för de skogsägare där nere som släpper till mark för kraftledningar — detta är inte den första kraftledningen som går fram där, utan det är den tredje i bredd, och kraftledningsgatan är nu uppe i en bredd på ca 200 meter. Man behöver inte vara en helt obetydlig skogsbonde för att få större delen av sin skogsmark liggande under kraftledningsgatan. Det är självklart att skogsägarna ser med oro på detta.
Herr talman! Jag kan förstå de problemen. Det är klart att de här investeringarna ursprungligen är planerade och gjorda och koncessioner givna med sikte på att aggregaten skulle tas i drift. Då är det självklart att det också behövs ledningsgator, som olyckligtvis medför intrång i skogsbruket. Men, som jag sade, om man nu inte fullföljer det här — skogsavverkningen äralltså till större delen genomförd — innebär det en mycket allvarlig försening om det skulle bli ett ja för kärnkraft vid folkomröstningen, och om det blir ett nej, går ju ändå delar av anläggningen att utnyttja för att förstärka ledningsnätet i den delen av landet.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig vilka initiativ som jag har tagit för att påskynda handläggningen av frågan om fasta förbindelser över Öresund. Frågan om Öresundsförbindelser togs upp vid statsminister Anker Jörgensens besök i Stockholm den 7-8 maj i år. Vid detta tillfälle kom man överens om att de fortsatta överläggningarna i frågan skulle ske direkt mellan de ansvariga fackministrarna. Jag har i anledning av detta inbjudit den danske trafikministern Ivar Hansen att besöka Stockholm under juni månad.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp frågan om handläggningen av de fasta förbindelserna över Öresund i allmänhet och förbindelserna mellan Köpenhamn och Malmö i synnerhet är de problem som Malmö f. n. har. Ett av dem är de i många avseenden försämrade kommunikationer som Malmö tvingas leva med och som har gjort det utomordentligt angeläget — inte bara för Malmö utan för landet över huvud taget — att så snabbt som möjligt få klarhet i den urgamla frågan om fasta förbindelser över Öresund. Det är naturligt att man kände en viss oro när det cirkulerade uppgifter om att efter den senaste långa utredningen — vi får se om det blir den sista — förhandlingar mellan kommunikationsministrarna kanske inte skulle tas upp förrän i början av nästa år. Nu har emellertid regeringen, likt en Fritiof Nilsson Piraten, tydligen på sitt yttersta bättrat sig och verkligen tagit ett initiativ. Det är naturligtvis utomordentligt lovvärt, och jag noterar att kommunikationsministerns svar på min fråga är positivt. När dessa två förbindelser har diskuterats, har det ibland framskymtat att det skulle vara nödvändigt att göra en politisk prioritering mellan å ena sidan HH-leden och å andra sidan KM-leden. Såvitt jag förstår talar mycket för att det är möjligt att utan att behöva göra en sådan prioritering, utan att belasta skattebetalarna eller den svenska kapitalmarknaden, åstadkomma båda dessa leder och i varje fall en bro mellan Köpenhamn och Malmö. För att åstadkomma en sådan lösning är det naturligtvis nödvändigt att ta kontakt med de intressenter som kan tänkas vilja medverka till att man utan att regeringarna och kommunerna får ta huvudansvaret för projekten kan utföra desamma.

Herr talman! Jag är medveten om de problem som Joakim Ollén tar upp, och det är därför som jag har drivit på frågan skyndsamt. Remissutfallet är sådant att man inte kan bortse från någon av de två förbindelserna, och det finns inte heller någon nödvändig koppling mellan dem. Man kan lösa varje fråga isolerad om man så vill. Joakim Ollén frågade om jag tänker ta kontakt med intressenterna. Detta är en fråga mellan två länder, och regeringsöverläggningarna måste därför komma först. Joakim Ollén tror att jag genom sådana kontakter med intressenterna skulle få ett bredare underlag för överläggningarna. Remissutfallet och uppvaktningar som jag har haft från berörda intressenter har emellertid redan givit ett tillräckligt gott underlag, och av den anledningen behövs inga ytterligare kontakter i samband med överläggningarnas påbörjande.
Herr talman! Svaret på den ursprungliga frågan var mycket klart och positivt. Svaren på de frågor jag nu har ställt var kanske inte riktigt lika klara. När det gäller kontakterna med olika intressenter vill jag närmast fråga kommunikationsministern om hon delar uppfattningen att det är möjligt att åstadkomma dessa leder utan att så att säga göra någon politisk prioritering och tidigarelägga den ena leden framför den andra. Jag är naturligtvis medveten om att man i dessa frågor kan fatta det ena beslutet först och det andra senare. Man kan också fatta dem samtidigt. Jag undrar: Är kommunikationsministern beredd att medverka till att man i ett sammanhang fattar beslut i dessa två frågor rörande fasta förbindelser över Öresund? Det är utomordentligt angeläget att få klarhet på den punkten.
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad Joakim Ollén menar med politisk prioritering, men i mitt förra anförande låg att jag är öppen för alla tänkbara lösningar. Jag är medveten om att vi behöver ett beslut relativt snart, just på grund av de planeringskonsekvenser som uppkommer av att man håller olika alternativ öppna. Man kan inte fortsätta med det hur länge som helst. Regeringen är alltså inte låst utan kan mycket väl fatta beslut om båda lederna på en gång, om den danska regeringen menar att det är så beslutet skall utformas. Regeringen kan också fatta beslut i den ena delen först och den andra sedan, och vi är öppna för överläggningar utifrån olika tänkbara alternativ.
Herr talman! Det är i och för sig bra att regeringen är öppen för olika alternativ, men det vore ännu bättre om regeringen hade en klar vilja att åstadkomma en samlad lösning i denna region. Om man fattar beslut i den ena frågan först och sedan låter den andra vila, finns det betydande risker för . att en obalans uppstår i regionen. Ett sådant beslut skulle få ganska allvarliga följder för de samlade kommunikationerna, som man här försöker förbättra. Det är alltså fråga om huruvida den svenska regeringen har ambitionen att åstadkomma ett samlat beslut rörande dessa båda förbindelser, så att vi inom någorlunda överskådlig tid en gång för alla kan få klarhet.
Framställning av färdiga nya sjökort har ej kunnat ske i takt med sjöfartsverkets sjömätningar. Mätningsresultat har fått vänta åtskilliga år på behandling. Det har nu framkommit att många av de lagrade mätningsuppgifterna är otillfredsställande. Mätningsarbete som kostat tid och pengar kan på grund av luckor i mätningen och osäkerhet ej användas. Nya mätningar över stora områden måste företas för att få säkra sjökort. Bättre sjösäkerhet försenas.
Herr talman! Självfallet är vår ambition att om möjligt åstadkomma en samlad lösning, så att planeringsproblemet kommer ur världen. Men eftersom två regeringar är inblandade, måste vi hålla alla vägar öppna.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om även konstaterade brister i utförd sjömätning föranleder överväganden i samband med kommunikationsdepartementets prövning av frågan om militär eller civil bemanning för sjömätningsfartyg. Sjöfartsverkets sjökortsframställning har nyligen utretts av en särskilt tillkallad utredare. Utredarens uppgift har varit att göra en allsidig översyn av effektiviteten och tillförlitligheten i processen från sjömätning till färdiga sjökort. Utredningen har remissbehandlats och bereds f. n. inom departementet. Utredningen är en kritisk analys av de olika moment som ingår i processen från sjömätning till färdiga sjökort. I en avslutande kommentar uttalar utredaren att de instrument och mätmetoder som använts vid sjökartläggning i Sverige är av mycket hög klass. Han konstaterar också att sjömätningsarbetet delvis har fått utföras under mycket svåra förhållanden men att resultatet i allmänhet synes mycket gott. Under 1960-talet utvecklades en ny teknik för sjömätning. Utvecklingsarbetet var komplicerat. Det är därför inte märkligt att vissa sjömätningsresultat uppvisar en del brister, framför allt vad gäller den med teleteknik gjorda positionsbestämningen. Under ett utvecklingsskede måste vissa brister godtas. Dessa brister är enligt sjöfartsverket avhjälpta. Den nya teknik som utvecklades under 1960-talet innebar en betydande kapacitetsökning i sjömätningen. Denna ökning har kommit sjösäkerheten till godo genom den preliminära utvärdering som har gjorts i anslutning till mätningen. Upptäckten av nya grund rapporterades således omedelbart utan att avvakta fullständig utvärdering. Denna prioritering gjordes under en period då en snabb utveckling mot allt större och mer djupgående fartyg ägde rum. I det arbete som nu pågår inom departementet i frågan om den fortsatta bemanningen på statens isbrytare och sjömätningsfartyg skall självfallet alla relevanta faktorer beaktas. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört kan jag emellertid inte se att de av Birger Rosqvist påstådda bristerna i utförd sjömätning skulle vara en sådan faktor.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Bondestam för svaret. Jag finner att stora delar av det är yttranden av berörd part som skönmålar i egen sak. Framställningen av på nyare sjömätningar grundade sjökort har inte skett på ett sätt som från sjösäkerhetssynpunkt varit tillfredsställande. Vid ett besök som trafikutskottet gjorde hos sjöfartsverket för några år sedan betonades vikten av att få medel till ett nytt sjömätningsfartyg för att kunna snabba upp och effektivisera sjömätningen. Motioner som väcktes i riksdagen med anledning härav föranledde utskott och riksdag att hos regeringen begära medel till ett nytt fartyg, som snart står till förfogande. Utskottet upplystes också av verket om att flyttningen till Norrköping orsakat vissa svårigheter i fråga om personal liksom också vissa problem med tryckeriutrustningen. Men detta betraktades inte som något avgörande problem. Efter några olyckor med grundstötningar och efter tillbud till haverier med handelsfartyg har det, pinsamt nog för den för sjömätning och sjökortsframställande ansvariga myndigheten, kunnat konstateras att sjökorten inte varit tillförlitliga. Det gäller även områden som har mätts i modern tid. Det har framkommit att åtskilliga år gamla mätuppgifter inte är införda på sjökorten. Detta har förklarats med att arbetet släpar efter på den kortframställande enheten. Det är klart att sådana förhållanden väcker uppmärksamhet och undran hos av sjöfarten direkt berörda och hos press och andra massmedia. ; Det är mig bekant att det före kommunikationsminister Bondestams tillträde i ämbetet på begäran hölls en föredragning i departementet om läget på sjökortsfronten. Därvid tillstods att inte heller den stora bank som finns av obehandlade data, grundade på många års mätningar, är tillförlitlig. När man noga gått igenom uppgifterna över mätningar har det framkommit att det finns luckor, fel och ofullständigheter som gör att framställningen av helt tillfredsställande sjökort kräver ommätning av områden som redan mätts. Det gäller obehandlade mätuppgifter sedan hela 15 år bakåt i tiden. Arbete, tid och pengar är bortkastade. Herr talman! Sjömätning är ett precisionsarbete. Det kräver vant och erfaret folk. Det är i stor utsträckning ett arbete för yrkesfolk. Men sjömätningens grovjobb, som skall ligga till grund för precisionsarbetet, utförs av nytt folk varje år. Det utförs av personal som kommenderas till detta arbete. Det utförs av unga pojkar som gör sin värnplikt och har fått några veckors utbildning. Det utförs vidare som ett led i utbildningen för blivande reservofficerare eller för reservofficerare i flottan. Många har säkert haft ambitionen att göra ett bra jobb, men det är inte alltid det räcker. Det säger sig självt att den yrkeserfarenhet som den person får som sysselsätts år efter år i en arbetsuppgift blir en större tillgång. Det har framkommit att bristerna i mätningarna, som går tillbaka till 1960-talet och som man nu upptäckt, beror på fel som kan härledas till nybörjarfel och felaktiga metoder. Om det kortsiktigt bedömts som ekonomiskt gynnsammare med värnpliktig arbetskraft torde det långsiktigt bli mycket dyrt. Det är detta jag har velat fästa uppmärksamheten på när frågan om civil eller militär bemanning av sjömätningsfartyg nu prövas i departementet. Herr talman! Tillåt mig ställa en fråga till kommunikationsministern. Anser kommunikationsministern att de uppgifter som nu har lämnats av sjöfartsverket också behöver prövas av annan part?
Herr talman! Om jag får koppla den senaste frågan till vad Birger Rosqvist sade inledningsvis, att det var intressenter som uttalat sig i mitt svar, kan jag tala om att det är professor Bjerhammar, som inte kan anses vara intressent på någondera sidan, som i sin utredning har konstaterat hur det ligger till — inte sjöfartsverket. Det Birger Rosqvist tog upp inledningsvis i sitt anförande var en helt annan sak än det frågan gällde, nämligen de brister som visat sig föreligga när det gäller att få sjömätningsresultaten överförda till sjökort. Det är en svårighet på ritningssidan, som inte har med bemanningen att göra. När det gäller det kortsiktiga perspektivet vill jag säga att det militära bemanningssystemet på sjömätningsfartygen har kännetecknats av en stor omsättning av besättningar. Det har självfallet varit en nackdel i den meningen att mätsäsongen till en del har utnyttjats i utbildningssyfte. En stadigvarande besättning skulle självfallet öka kontinuiteten i mätningsarbetet, och de under en längre tid vunna erfarenheterna från sjömätningsarbetet skulle naturligen komma hela sjökartläggningsverksamheten till godo. Men Birger Rosqvist har i sin fråga kopplat brister i mätningsförfarandet till bemanningssystemet som sådant. Som framgår av mitt svar beror bristerna i huvudsak på barnsjukdomar i övergången till ett nytt tekniskt system och inte på de faktiska besättningarnas arbetsprestationer. För att främja effektiviteten i sjömätningen för framtiden bör man alltså i första hand minska omsättningen av besättningar, primärt på befälsbefattningarna.
Herr talman! Jag kom in på den stora bank av obehandlade data som finns på sjöfartsverket därför att den är bakgrunden till de problem som föreligger. Stora delar av det som finns i den banken är ofullständigt material. Det har inte kunnat omsättas i rättelser i sjökort, därför att det finns luckor i mätningarna, och det har inte blivit antecknat vare sig klockslag eller positionsbestämning för dessa luckor. Då kan man inte med tillförlitlig säkerhet införa rättelser i sjökort, om man t.ex. registrerat en grundklack någonstans. De här uppgifterna har sparats mycket lång tid. Man upptäcker nu att en stor del av det sjömätningsarbete man gjort sedan lång tid tillbaka måste göras om. Att man har en besättning som man först får utbilda under en viss tid varje sommar för att utföra mätningsarbeten måste väl ändå vara en stor nackdel för arbetet? När den väl är utbildad och kan det här jobbet slutar den; då muckar de värnpliktiga pojkarna. Nästa år är det nytt folk igen, som man får lära upp. Självfallet blir det felaktigheter när man hela tiden arbetar med ett antal nybörjare. Med en stabil besättning av yrkeserfaret folk kan man komma runt de här utbildningsproblemen. Då görs utbildningen en gång, och sedan bygger man vidare på de erfarenheter man får. Därigenom kan man få till stånd en smidigare, snabbare, bättre och mer tillförlitlig mätning. Jag tycker att kommunikationsministern skall titta närmare på de resultat som har uppnåtts under alla de år mätningar har pågått utan att man åtgärdat alla dessa data och som inte kommit in i nya sjökort.
Herr talman! Det är precis vad jag har sagt i mitt svar och i mitt förra anförande: Professor Bjerhammar har konstaterat att mätningsarbetet i stort har givit ett mycket gott resultat, och det tyder på att de arbetsprestationer som har utförts har varit bra, medan däremot de luckor i mätningsarbetet som föreligger har berott på övergången till ett nytt tekniskt system. Precis det som Birger Rosqvist påpekade i sitt senaste anförande sade jag i mitt förra: Man måste se till att kontinuiteten ökar och på det sättet få till stånd en större rationalitet i arbetet. Det gäller primärt på befälsbefattningarna. Mätningsförfarandet skall alltså inte kopplas till bemanningssystemet som sådant; det viktiga är att få stadigvarande besättningar.
Herr talman! Är det inte kommunikationsministern bekant att de mätmetoder man använder, t.ex. den s.k. krattmetoden, för med sig en del felaktigheter och att man är på väg att lämna det systemet och övergå till en nyare form av mätning? Det har uppstått interferensproblem, dvs. den våg som har skickats ut och skulle tas upp av ett ekolod har tagits upp av ett annat. Därigenom har djupmätningarna blivit felaktiga. Avbrott i mätningarna har också skett och även andra svårigheter har förekommit. Den metod som sjöfartsverket självt bedömer vara så förnämlig används inte på så många andra håll. Man är nu på väg att övergå till andra system. Den som i svaret betygsätter detta system är kanske den som själv har kommit upp med det, och det kan ibland vara svårt att erkänna att man har begått ett misstag. Mätningarna är inte tillfredsställande. Vi har konkreta fall med haverier och grundstötningar, vilka inte berott på att grunden inte varit utmärkta utan på att de varit utmärkta på fel ställen.
Herr talman! Låt mig för tredje gången säga att man visserligen kan ifrågasätta sjömätningsmetoderna men att det resultat som har kommit fram via de använda metoderna har visat att de som utfört arbetet gjort goda arbetsprestationer. Man skall inte nödvändigtvis koppla metoderna till bemanningen som sådan. Det var detta frågan gällde.
Herr talman! Varken metoderna eller arbetet kan vara tillfredsställande, när markeringen av grund görs på fel ställe i sjökortet, vilket orsakar haverier. Då är väl inte alltsammans så tillfredsställande, kommunikationsministern?
Herr talman! Jag säger inte att metoderna är tillfredsställande. Jag säger bara att de som har arbetat efter de metoder de hade att arbeta efter har gjort ett gott arbete och att man därför inte kan koppla metoderna till bemanningssystemet som sådant. Det var detta frågan gällde.
Herr talman! Vi skall väl inte hålla på så länge och prata om detta. Om mätningsmetoderna inte är så bra, medan de som har utfört jobbet har gjort ett bra arbete, kvarstår ändå det faktum att grunden ligger på fel ställen.

Herr talman! Frågan gällde civil eller militär bemanning av sjömätningsfartyg.
Herr talman! Min uppfattning är att om samma personal fick utföra detta arbete år efter år och skaffa sig yrkeserfarenhet, skulle den utföra arbetet väsentligt bättre än den personal som nu fyller denna viktiga uppgift för sjösäkerheten. Det är nu fråga om utbildning, och när personalen väl är utbildad lämnar den detta jobb. Så får man nästa år sätta i gång med nytt folk. Detta ger det resultat som jag här försökte påvisa, dvs. sjökorten är inte i det skick som man har anledning att önska.

Herr talman! Av vår totala energiförbrukning används 40 96 till uppvärm ning av byggnader, ca 40 26 används inom industrin och 20 96 går åt för transporter. 35 11 26 av uppvärmningsbehovet i våra bostäder och lokaler täcks i dag av elvärme. Resten — hela 89 26 — klaras med olja, varav merparten används i enskilda uppvärmningsanordningar och en mindre del levereras från fjärrvärmeanläggningar. Sverige har anslutit sig till det internationella energiprogrammet. Enligt detta är de deltagande länderna beslutna att minska sitt beroende av olja. Den olja vi använder är, som vi alla vet, importerad till sista droppen. Vår sårbarhet och vårt beroende är påtagligt. Till yttermera visso är oljan en ändlig resurs, och den utgör en miljöfara. Jag tänker då främst på försurningen av våra vatten. Och det finns inga garantier för leveranssäkerhet och stabila priser i framtiden. Vårt stora oljeberoende innebär betydande olägenheter och risker för det svenska samhället. Det bästa sättet att på kort sikt minska detta oljeberoende ligger i att spara energi. Den politiska uppslutningen kring detta mål är numera stor. Men det är också lätt att göra en dygd av nödvändigheten. Låt mig påminna om det svaga gensvar som folkpartiets sparkampanj under Gunnar Helén mötte i vida kretsar under tiden närmast före oljekrisen 1973-1974. Krisen fick många att tänka om. I ärlighetens namn bör dock sägas att energikonsumenterna tidigare på det hela taget handlade i god tro. Energiproducenterna — både i enskild och offentlig regi — verkade under många år för ökad energiförbrukning; ju högre förbrukning, desto lägre taxa för alla, var budskapet. På såväl transportsom industrisidan kan säkerligen stora energibesparingar göras. De största besparingarna bedöms emellertid kunna göras i våra byggnader. Effektiva energihushållningsåtgärder i våra byggnader är därför en ovillkorlig förutsättning för att snabbt minska oljeberoendet. Detta självklara förhållande slogs också fast i 1978 års riksdagsbeslut om den tioåriga sparplanen med dess målsättning att under perioden åstadkomma en betydande besparing av energi. Därom var alla överens, även om socialdemokraterna var avvaktande när det gällde riktpunkten för energibesparingen. I dag har socialdemokraterna accepterat den. Mot denna bakgrund och regeringens klart manifesterade sparvilja finner jag det anmärkningsvärt att centeroch moderatreservanterna i reservation nr 1 tycks ifrågasätta sparambitionerna. 1978 års riksdagsbeslut utgör utgångspunkten för våra gemensamma ansträngningar att spara energi — snabbt och effektivt. De av regeringen föreslagna ändringarna beträffande energisparstödet har till syfte att effektivisera insatserna, inom ramen för det sparprogram som vi arbetar med. Sparplanen kan ju inte i sig själv vara så helig att inte befogade ändringar kan göras. Det har också förutsatts i 1978 års beslut att så skall kunna ske. Men dessa intentioner fullföljdes inte i konkreta förslag 1978. 1977 års stödsystem låg fast. Tillåt mig erinra om dåvarande departementschefen Elvy Olssons deklaration i 1978 års riksdagsdebatt.

En utvärdering, för övrigt, som man med Elvy Olssons ord i den nämnda riksdagsdebatten skulle komma att ”fästa stort avseende vid”. Ja, det är just det som regeringen nu har gjort! Regeringens förslag är ett steg på vägen mot den differentiering och redovisning som dåvarande departementschefen och för övrigt också civilutskottet uttalade sig för. Genom detta steg genomförs i och för sig inte någon långtgående differentiering — men man tar fram de instrument som krävs för att successivt genomföra den differentiering som tillgängliga kunskaper och erfarenheter ger grund för. Om den verkliga viljan finns till en effektivisering av sparstödet kan man emellertid ifrågasätta lämpligheten av att — som centern föreslog i sin partimotion — uppskjuta behandlingen av bostadsdepartementets energiproposition i avvaktan på utgången av folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Ett sådant uppskov vore verkligen att äventyra möjligheterna till snabba energibesparande åtgärder.

Med det begärda bemyndigandet kommer regeringen att kunna pröva föreslagna och liknande åtgärder. I ett avseende vill jag bekräfta riktigheten av reservanternas påstående att regeringens förslag inenbär ett avsteg från 1978 års energisparplan. Det gäller frågan om de tunga investeringarna med lång livslängd och spareffekt på sikt. Det är riktigt att regeringens förslag innebär en prioritering av åtgärder, och gärna en kombination av åtgärder, som snabbt kan ge betydande spareffekter. Självfallet skall också insatser göras som på sikt kan ge önskade spareffekter. Men det gäller nu att snabbt minska vårt oljeberoende, och de tunga, långsiktiga investeringarna och åtgärderna bör ändå kunna rymmas inom ramen för den totala energisparplanen, såväl ekonomiskt som tidsmässigt. Energisparstödet skall alltså inriktas på åtgärder som ger snabb energispareffekt i förhållande till insatta medel. Det välmotiverade i detta förslag har framgått med ökad tydlighet under den senaste tiden. Det behövs inte mycket av kunskap eller fantasi för att begripa att här är det bråttom med att prioritera det som ger snabb spareffekt. Förslaget innebär inte att de investeringstunga åtgärderna skall anstå till slutet av perioden och att vi därmed skulle skjuta utgifterna framför oss. Regeringens förslag innebär en satsning för nästa budgetår som svarar mot vad dåvarande departementschefen förutsatte i propositionen 1977/78:76. Vad förslaget om ändrad inriktning innebär är att de åtgärder, som har en lång och långsam återbetalningstid i form av sparad energi något får stå tillbaka till förmån för åtgärder som redan på kort sikt kan minska vårt oljeberoende. Detta ger inte totalt mindre investeringar nu och större senare, utan i stället ett snabbt Förslaget att slopa räntebidragen till småhus för arbeten överstigande 25 000 kr. ser reservanterna också som en åtgärd i syfte att motverka insatser med långsiktiga effekter. Så är det naturligtvis inte. De energispareffekter som i dessa fall eftersträvas kan på ett mera ändamålsenligt sätt tillgodoses genom en höjning av bidragstaket på 3 000 kr. per lägenhet inom ramen för det av regeringen begärda bemyndigandet och med beaktande av t.ex. att önskvärda kombinationsåtgärder kommer till stånd. Utskottet har i sammanhanget påpekat att des.k. kombinationsfallen, där även bostadslån ingår, inte belysts i propositionen. Så har emellertid skett, även om jag måste medge, att skrivningen på denna punkt kunde ha varit klarare. Arbeten som finansieras med energisparstöd skall inte kombineras med räntebidrag. I kombinationsfallen innebär detta alltså att räntebidrag inte kommer att utgå till den del av arbetena som finansieras med energisparlån. Låt mig så, herr talman, ta upp ytterligare två frågor. Dels frågan om kommunernas roll, dels frågan om energihushållningsdelegationen. Först vill jag med tillfredsställelse konstatera att inga invändningar har rests mot regeringens förslag att ge lån till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskommunala byggnader. När det gäller de aviserade förslagen om kommunernas möjligheter till besiktning av byggnader bör det stå helt klart att de uttalanden som görs i propositionen om det värdefulla med kommunal besiktning inte syftar till att införa ett obligatorium. Avsikten är att ge de kommuner som så önskar en rätt att efter eget politiskt ansvarigt beslut utnyttja mera ambitiösa planeringsinstrument. En sådan möjlighet skall ses i samband med kommunens uppgifter och ansvar inom den kommunala energiplaneringen. Jag har under hand, som aviserats i propositionen, tagit upp överläggningar med Kommunförbundet i denna fråga. Jag har anledning förmoda att de förda förhandlingarna skall kunna leda fram till ett beslut som skall förbättra planeringsmöjligheterna för kommunerna och därmed också göra energisparinsatserna mer effektiva. Min bedömning är att kommunerna själva har de bästa möjligheterna att bedöma inriktningen av energisparstödet i de fall då en konflikt kan tänkas uppstå mellan utgående stöd och de riktlinjer som kommunerna antagit för energi-, bebyggelseoch bostadsförsörjningen inom kommunen. Kommunen bör alltså ha ett betydande inflytande på det sätt som anges i utskottets betänkande om den kommunala lämplighetsprövningen. Jag delar således utskottets uppfattning att ett mer utvecklat positivt inflytande på den totala långivningen inom kommunen är önskvärt, men jag anser i likhet med utskottet att en kommunal lånehantering med de förutsättningar i form av utbyggda kommunala resurser som detta fordrar ännu inte föreligger. Frågan om decentralisering av lånehanteringen är f. ö. föremål för utredning inom bostadsstyrelsen. Slutligen några ord om energihushållningsdelegationen, som under hand har ombildats med parlamentariskt inslag. Centeroch moderatreservanterna har i reservationen 9 i och för sig accepterat ombildningen men efterlyser en klar markering att regeringen inte denna väg kan undandra sig ansvaret för att energispararbetet leds och samordnas av regeringen. Något sådant syfte ligger. Nr 159 naturligtvis inte bakom omformningen. Den har uteslutande styrts av det Tisdagen den önskvärda i ökad och bredare politisk insyn i delegationens arbete i syfte att 29 maj 1979 nå största möjliga politiska enighet, på både kort och lång sikt, beträffande de betydande energisparfrämjande satsningar som måste göras. Samtidigt Energibesparande kommer vissa uppgifter, som tidigare helt legat på delegationen, att överföras åtgärder i bostadstill regeringskansliet. Det gäller t.ex. samordning mellan berörda myndighus, m.m. heter, förslag om energisparstödets konjunkturoch säsonganpassning, finansieringssystem, utbildningsfrågor, förslag om stödets inriktning och systemet i stort. Delegationen kommer också att höras i dessa frågor, men kvar på delegationen ligger med förstahandsansvar bl.a. att följa, sammanställa och initiera utredningar vad gäller energisparprogrammets övergripande styrning och utveckling. Den skall också ansvara för att följa, initiera och sammanställa utvärderingar av besparingseffekter, och den skall sammanställa underlag för omprövning av sparplanen. Herr talman! Vad som är viktigast att notera i civilutskottets betänkande är att samtliga partier nu är överens om sparplanens omfattning, nämligen om riktpunkten för energibesparingen i det befintliga beståndet 1978-1988. Det är en viktig politisk vinst, som inte bör negligeras. Vad åsiktsskillnaderna nu handlar om är metoderna att uppnå målen. Vad regeringen begär — och fått utskottets accept på — är riksdagens bemyndigande att kunna differentiera stödet så att vi får de mest lönsamma åtgärderna snabbt utförda. Att någon kan ha någonting emot detta i dagens oljeförsörjningssituation är obegripligt.

Herr talman! Kraftfulla insatser för energisparande i befintlig bebyggelse är angelägna för att åstadkomma ett samhälle med god hushållning med energi och naturtillgångar och en rättvisare fördelning av den materiella välfärden. Strävan efter en sådan samhällsutveckling måste alltså ligga till grund för energipolitiken. Även om det finns tekniska och administrativa problem är det den politiska viljan som avgör om vi skall lyckas. Trepartiregeringen lade fram ett omfattande program för energisparande i befintlig bebyggelse, den s.k. energisparplanen. Under en tioårsperiod skall 25-30 26 av energibehovet för befintlig bebyggelse sparas, och de totala investeringarna för att åstadkomma detta beräknas ligga mellan 30 och 50 miljarder kronor. Ett så stort program måste följas omsorgsfullt, och erforderliga förändringar måste successivt vidtas för att största effektivitet skall uppnås. Samtidigt måste ryckighet undvikas och hållbart underlag finnas för föreslagna förändringar. Ett av statsmakterna antaget långsiktigt mål är alltså en förutsättning för ett framgångsrikt energisparande. Erforderliga insatser kommer annars inte till stånd. Inriktningen måste vara stabil, och någon tveksamhet om den politiska färdriktningen får inte råda. En koalition av folkpartister och socialdemokrater har presenterat sin syn på energisparandet i två dokument. Det ena är regeringsförslaget i bilaga 3 till propositionen 115. Det andra är den socialdemokratiska motionen 2413. 32 Eftersom koalitionsuppgörelsen tydligen innebär att förslagen i båda dokumenten skulle röstas igenom med varandras stöd, ser jag dem som en enhet. Tillsammans skall de ju ses som koalitionsparternas samlade insats för det framtida energisparandet i bostäder. Vår allmänna bedömning av regeringens proposition är att den på väsentliga punkter avviker från utgångspunkterna för insatserna inom energisparandet såsom de uttrycktes i 1978 års beslut. Vi finner att regeringen har en allmän osäkerhet om målen för energisparandet och i stället satsar på en utbyggnad av produktionsapparaten. Vi tyckte oss finna i propositionen att man överger energisparplanens långsiktiga grundprinciper. Den omsorgsfulla planeringen av resursinsatser och arbetskraftsbehov som förutsattes i energisparplanen kan då omintetgöras, och vad som nu försummas kan man inte ta igen senare under perioden. Därmed menar vi att möjligheterna att uppnå energisparplanens mål äventyras. Man försämrar energisparstödet både för småhus och flerfamiljshus utan att egentligen redovisa varför. Man har inte löst frågorna om energisparstödets finansiering, och det innebär att hela verksamheten kan äventyras. Jag skall gå över till civilutskottets betänkande och beröra några av de frågor som vi där behandlat och en del av de reservationer som centern och i vissa fall centern och moderaterna gemensamt har fogat till betänkandet. Vad är det då för reformförslag vi ställts inför? Huvudnumret är att man i praktiken skall avveckla stödet för utvärtes isolering av ytterväggar. Det bekräftades också av statsrådet Friggebo i hennes inlägg. Den enda grund som anges för detta är det självklara faktum att lönsamheten av dessa åtgärder varierar med väggarnas tidigare isoleringsförmåga. Härav dras då slutsatsen att stödåtgärderna skall ut ur bilden rent generellt — sålunda inte bara i de fall där isoleringen är någorlunda bra. Den s.k. reformen innebär att riksdagen skulle låna ut pengar för energisparåtgärder i småhus på sämre villkor än eljest — dvs. helt utan räntebidrag även för de större lånen. Vi tycker att den motsatta vägen vore den naturliga — att ge räntebidrag också för lån under 25 000 kr. Det har vi föreslagit i en motion och följt upp i en reservation. Det ser vi som en mycket viktig fråga om man vill behålla en frivillig linje. Räntebidraget har inte minst en stor psykologisk effekt när det gäller att få åtgärder utförda i ett sammanhang. Det är inte så — som Birgit Friggebo i sitt anförande ville göra gällande —-att man kan räkna med att en fastighetsägare skall återkomma med ingripanden i sin fastighet vid upprepade tillfällen, utan han vill helst se att alla nödvändiga åtgärder utförs i ett enda sammanhang. Det är därför man måste ha den uppläggning som energisparplanen angav. Den negativa reformen innebär vidare att energisparbidrag inte utgår för bl.a. nytt fasadskikt. Detta gäller både småhus och flerbostadshus och drabbar hårdast flerbostadshusen genom maximeringsregeln — bidraget får vara högst 3 000 kr. per lägenhet. Som jag sagt slår detta blint, oavsett hur belagt behovet kan vara i det enskilda fallet och oavsett om åtgärden är samhällsekonomiskt motiverad eller inte. Det kommer att effektivt hindra de här åtgärderna, och det är väl det som egentligen är meningen med Den tredje huvudpunkten är att bidragsandelen skall kunna sänkas från Tisdagen den 35 96 i vissa fall —i exakt vilka det skall gälla får vi inte veta. Bl. a. nämns dock 29 maj 1979 isoleringsskiktet. Den generella innebörden av åtgärderna är alltså negativ — man släpper helt Detta är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att varken regeringen eller socialdemokraterna säger ett ord om 1978 års principiella beslut om energisparandet. Detta riksdagsbeslut står alltså fast, och det har också Birgit Friggebo bekräftat i sitt inlägg. Ingen föreslår heller att det skall ändras eller upphävas. Detta innebär i sin tur att målet för insatserna skall stå kvar, att inriktningen skall vara oförändrad och att genomförandet skall ske efter samma principer som de som nu gäller. Detta bekräftas också av utskottsmajoriteten, vilken som svar på centerns krav skriver: ”Det finns därför inte anledning för riksdagen att genom ett särskilt beslut bekräfta gällande utgångspunkter.” Samma utskottsmajoritet anser det ”vidare uppenbart att det begärda bemyndigandet inte avsetts ge regeringen möjlighet att gå ifrån av riksdagen godtagna allmänna grunder för energisparinsatserna”. Citaten har jag hämtat på s. 10 i betänkandet. Den fråga som vi ställer oss är nu hur det här går ihop. För socialdemokraterna är det väl inte så konstigt. De tog ju avstånd från 1978 års energisparbeslut och har konsekvent visat ett svalt intresse för de här frågorna. De har självfallet inte något samvete när det gäller att fullfölja den inställningen. Att de sedan vill medverka till att riksdagen fattar motstridiga och oförenliga beslut — som båda skall gälla samtidigt — är ju upplysande när man skall bedöma ansvaret i hanteringen. Jag tycker däremot att det måste ha varit knepigare för folkpartiet, som ju stod bakom 1978 års beslut och officiellt inte har ändrat sig. Nu har bostadsministern sagt att 1978 års beslut skall vara gällande. Vi har ifrågasatt huruvida de åtgärder som nu föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten har anslutit sig till är förenliga med ett sådant ståndpunktstagande. Vi tycker inte att 1978 och 1979 års beslut kan förenas. Om detta är fallet — varför har folkpartiet då inte stött vårt yrkande i reservationen 1? Då hade det inte behövt uppstå någon tvekan och diskussion om uppslutningen bakom 1978 års beslut. Den fråga som jag vill ställa till bostadsministern är om hon därmed anser att alla önskvärda åtgärder för att isolera ytterväggar kommer till stånd utan nu gällande stöd. Om inte, hur skall då målet kunna uppnås? Finns det några nya åtgärder som skall kompensera detta bortfall? Om inte det här kan redas ut, kvarstår vår misstanke att folkpartiet och socialdemokraterna vill skära ner energisparmålet och ersätta det med ytterligare energiproduktion i någon form för att få balansen att gå ihop. Jag vill nämna att det enligt energisparplanen är ett stort antal lägenheter som skall ha förbättrad ytterväggsisolering, nämligen 400 000 enligt alternativ II och 800 000 enligt alternativ III. Frågan är om man tror att sådana 41 förbättringar kommer att ske, när man nu försämrar villkoren. Detta var något om den första huvudfrågan där vi reserverat oss, nämligen energisparandets utformning. Till detta kommer också den rent beslutsmässiga utformningen av energisparandet. Regeringen begär och får en fullmakt som — enligt utskottsmajoritetens eget konstaterande på s. 8 — formellt inte begränsas av annat än att ämnesområdet angetts. Man måste ha insett att det här är något ganska märkligt. Både i propositionen och i betänkandet försöker man lugna de anade farhågorna med att regeringen inte skall få regera ensam i den här delen — bostadsministern skall sitta i knät på den samlingsregering som den särskilda delegationen skall bli. Det är i och för sig en intressant statsrättslig konstruktion att ha ett parlamentariskt organ inne i regeringen, och vi har inte satt oss emot denna lösning — om regeringen känner att den behöver kontakt och inte orkar regera, så är det väl bara naturligt att den tyr sig till andra krafter. Men den beskrivning som statsrådet Friggebo gav här innebär egentligen, att hon delar den uppfattning som vi anför i reservationen i vad gäller den ställning och de arbetsuppgifter som delegationen skall ha. Finansieringen är också en öppen fråga. I propositionen har man egentligen inte alls något försvar för att frågan ännu inte lösts. I betänkandet har man för att få någon sorts försvar hänvisat till sambandet med kapitalmarknadspropositionen, vars behandling har skjutits till hösten. Hur som helst är skadan nu skedd. Det är väl nu helt självklart att ett finansieringsbeslut inte kan fattas av riksdagen förrän i november eller december, och man är då i motsvarande situation som nu, med ett halvt års förskjutning. En ny finansieringsordning kan inte fungera förrän vid nästa budgetårs utgång. Det majoriteten nu med berått mod gör är att frisera statsbudgeten. Det vore ju enkelt att få en snygg budget, om man tog upp bara det första halvårets utgifter och tog upp resten på tilläggsbudget. Vi tycker att riksdagen under alla förhållanden bör markera sin inställning genom att kräva ett snabbt förslag om medelsanvisning. Detta är särskilt viktigt, eftersom den negativa inställning i övrigt som vi anar i propositionen och därmed också i utskottsbetänkandet kan kopplas ihop med anslagsfrågan och tas som ett tecken på att man avrustar hela verksamheten. Men det räcker inte att anvisa pengar. Utvärderingsarbetet, som det redovisas i propositionen och godtas av majoriteten, ger också samma bild av uppgiven passivitet och handfallenhet. Därför tycker vi att riksdagen också på den här punkten måste fatta ett pådrivande beslut. Samma situation är det också på genomförandesidan: i bästa fall en passiv förhoppning att allt skall ordna sig till det bästa — i sämsta fall ett tecken på att man i tysthet vill strypa sparinsatserna och satsa på en ökad energiproduktion. Vissa uttalanden i riktning mot ett allmänt besiktningstvång för alla fastigheter är rent destruktiva — det skulle ta bort resurser från den konstruktiva service och rådgivning som kommunerna måste ge i det enskilda fallet. Det är ju den typen av insatser som kan ge fastighetsägaren en bild av de optimala åtgärderna — att få ett rätt utförande av energisparåtgärderna. Ytterst gäller det ju också att ta till vara de personliga initiativen, så att vi inte hamnar i en byråkratisk organisation. Nr 159 Till detta hör också frågan om beslutsprocessen. I och för sig har vi väl varit Tisdagen den eniga om värdet av att besluten decentraliseras. Propositionen och betänkan 29 maj 1979 det har emellertid, som vi ser det, gett en annan vinkling av frågan. Där är det närmast tal om att utrusta kommunerna inte med positiva befogenheter utan med möjligheter att hindra ett energisparstöd. Det kan ta sig uttryck i en utbyggnad av en energikälla som inte är önskvärd ur allmän synpunkt. Det kan också ta sig uttryck i kommunala veton mot beslut i enskilda ärenden. Här har utskottet gått längre än vad man gjort i propositionen, som inte innehöll något direkt förslag i frågan. Jag hoppas att bostadsministern eller Karl-Erik Strömberg vill kommentera detta och ge en förklaring till denna ytterligare negativa inställning. Är det meningen —t.ex. att en kommun nu skall kunna hindra energisparstöd för ett fritidshus som används som permanentbostad? Är det meningen att man skall kunna vägra stöd för t.ex. solvärme för att få bättre lönsamhet i ett fjärrvärmesystem av någon typ? Föratt ge kommunerna en fast utgångspunkt är det i stället viktigt att de får garantier för bidrag under hela energisparprogrammets löptid. Det ärju under alla förhållanden så att genomförandet står och faller med de kommunala insatserna. Det behövs kontinuerliga insatser i personal och utbildning. Särskilt mot bakgrund av den vacklande inställning som regeringen nu visar upp och socialdemokraternas rent negativa utgångspunkter är det viktigt, att riksdagen ger en garanti för fortsatta bidrag. Här är det ju fråga om personella insatser, som inte kan skapas och avvecklas med kort varsel. Det här leder i sin tur in på de allmänna frågorna om energihushållningens roll i samhällsplaneringen. Vad utskottsmajoriteten föreslår i denna del är minst sagt oklart. Man ger regeringen till känna någonting. Det verkar på oss reservanter närmast som ett försök att skriva sig ur ett naturligt avslag på den socialdemokratiska motionen men samtidigt göra det så att regeringen inte blir förpliktigad till någonting. Det skall bli mycket intressant att se hur regeringen i framtiden kommer att redovisa sina åtgärder med anledning av ett eventuellt riksdagsbeslut. T. v. vill jag dock be Karl-Erik Strömberg att tala om vad folkpartiledamöterna anser sig ha menat med tillkännagivandet — vad är det regeringen skall göra? Jag hoppas att sedan Birgitta Dahl i sitt anförande beskriver samma sak som hon uppfattar dem, så att vi kan bedöma dessa versioner och sedan jämföra dem med resp. partiers ståndpunkter i vårt tidigare betänkande, nr 30. Hur som helst tycker vi reservanter att motionsyrkandena måste avslås — fastän det nu faktiskt är för tredje gången. Jag skulle också kommentera några ytterligare centerreservationer, nämligen de som gäller direktverkande elvärme, rökkanal för fastbränsleanläggning och större betoning av forskning om en ekologisk avloppsteknik. Jag skall emellertid försöka hålla mig inom tidsgränsen med tanke på arbetssituationen. Jag skall därför inte gå in på ytterligare detaljer när det gäller detta betänkande och de reservationer som är fogade vid detta, även om det finns väldigt mycket att tillägga. Jag vill dock summera det mest väsentliga. Socialdemokraternas traditionellt bristande intresse för ett 43 planenligt energisparande har nu fått stöd av folkpartiet, och på det sättet har de bildat en majoritet. Det försöker man dölja genom att formellt vidhålla 1978 års beslut som en energisparplan och samtidigt föreslå riksdagen åtgärder som står i strid mot detta beslut. Riksdagen skall alltså utåt inta två oförenliga ståndpunkter. Det tycker vi är felaktigt. Vi hoppas på ett klart svar —-ja eller nej — på frågan om 1978 års beslut skall leda regeringens arbete och om man i så fall följer reservationerna för att ge det innehåll åt regeringens fortsatta arbete med energisparåtgärderna som överensstämmer med 1978 års beslut. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som gjorts av utskottsföreträdarna från centern och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag undrar om Kjell Mattsson och jag har läst samma proposition och samma civilutskottsbetänkande. Jag har läst dem noggrant, men på mig verkar det som om Kjell Mattsson inte har gjort det utan att han utgår från en av honom själv skapad bild. Dels säger Kjell Mattsson att vi försöker urholka sparplanen och att vi visar passivitet, ett slags handlingsförlamning och ett slags ointresse. Dels säger han att vi har föreslagit drastiska förändringar, att vi visar tecken på en aktivitet och slagfärdighet. Detta går inte ihop. Det är emellertid en rätt intressant teknik som används av centern och moderaterna. I propositionen har vi redovisat den riktpunkt som civilutskottet förra året fattade beslut om när det gäller energisparplanen. Civilutskottet säger i sitt yttrande att det inte finns någon anledning till ytterligare beslut i frågan. Beslut är redan fattat. Så sår man ut tvivel om riktpunkten som sådan, och sedan använder man det tvivel som man själv sått för att spika målsättningen en gång till. Ingen annan har ifrågasatt målsättningen. När sparplanen presenterades tidigare var ett av slagnumren att vara flexibel under tioårsperioden. Om jag inte minns fel sades det vid flera tillfällen att man ändå under frivillighetens mantel skulle försöka vidta rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Detta innebär att man med de styrmedel som finns i form av bidrag och lån försöker styra in det mänskliga beteendet på rätt åtgärd och rätt tidpunkt. Det är precis vad förslagen i propositionen utgår ifrån. 1978 års beslut var ett principbeslut. Man gjorde inga som helst ändringar i stödsystemet, utan man använde 1977 års stödsystem. Här måste jag fråga mig: Vad är det som säger att det då fattade beslutet för lång tid framöver är det enda vettiga? Dessutom är det så att det är med utgångspunkt i detta stödsystem som bostadsstyrelsen gjort sin utvärdering, där man arbetat fram förslag, som regeringen sedan tagit upp som sina, till ändring av stöden för att på kort sikt få ned oljeförbrukningen så snabbt som möjligt. Kjell Mattsson säger att inriktningen är att helt avveckla stödet till isolering av ytterväggar. Var i de papper som vi har att behandla i dag står detta? Tvärtom, de förslag som vi har lagt innebär att vi skall differentiera stödet, bl.a. genom att differentiera bidragsgivningen så, att det blir de isoleringsåtgärder som ger den största spareffekten som i första hand skall komma till utförande. Nr 159 Dessutom går det att isolera ytterväggen och att få ett nytt fasadskikt i stort Tisdagen den sett tillen kostnad understigande 25 000 kr. i normalfallet. Det betyderatt den 29 maj 1979 som utför åtgärden får den finansierad. Mina erfarenheter — från kontakter ute på fältet — är att människorna framför allt är intresserade av att få själva Energibesparande investeringen finansierad. Med det skattesystem som vi har blir ändå åtgärder i bostadsräntekostnaderna mindre än vad de faktiskt ser ut att vara på ränteavierna. hus, m.m. Det är alltså en skillnad jämfört med flerbostadshusen för vilka skattereglerna delvis är annorlunda. Kjell Mattsson säger vidare att vi går ifrån inriktningen att åtgärderna bör utföras i ett sammanhang. Men jag tror inte att Kjell Mattsson ger en riktig beskrivning av 1978 års sparplan, när han säger att man bör försöka inrikta sig på att alla åtgärder skall vidtas i ett sammanhang. Det strider nämligen mot principen, som han också nämnde, att utföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Det gäller alltså ur lönsamhetssynpunkt. Om man skall gå efter en lönsamhetstrappa, så bör de tunga investeringarna — som har en lång avskrivningstid och som ger en spareffekt på sikt — utföras så sent som möjligt inom sparplanens ram. Vi har inte avfärdat tanken på samtidiga åtgärder. Tvärtom säger vi att vi är beredda att öka bidragen, om man vidtar kombinerade åtgärder och framför allt sådana som ger hög spareffekt. Det är hela tiden inriktningen i de förslag som lagts i propositionen. Enligt Kjell Mattsson vill bostadsministern sitta i knät på energispardelegationen, eftersom en parlamentarisk delegation skall vara inblandad i regeringens arbete. I och för sig har jag inget emot att sitta i knät på folk, om de bara är trevliga. Men delegationen var tidigare och är nu en kommitté skild från regeringskansliet. Det är ingen ändring på den punkten. Vi har delat upp arbetsuppgifterna — det har varit inriktningen hela tiden — eftersom vi nu får en parlamentarisk sammansättning, så att vissa bitar förs tillbaka till regeringskansliet för att man på ett effektivt sätt skall kunna samordna bl.a. verkens insatser. Herr talman! Avslutningsvis skall jag vara litet naiv och blåögd. Jag måste säga att jag begriper ganska litet av det här försöket att blåsa upp en oenighet beträffande ambitionerna att spara energi i Sverige. Men den oenigheten finns inte beträffande målsättningen. Vi kan ha olika åsikter om metoderna, men låt oss då diskutera metodernas effektivitet och inte försöka misstänkliggöra varandra.
Herr talman! Jag kan uppskatta den del av bostadsministerns inlägg där hon säger att hon gärna umgås med trevliga människor, och jag hoppas hon skall få göra det i denna delegation. Vi reservanter försökte emellertid se till att detta inte behövde innebära att statsrådets ställning som statsråd och chef för bostadsdepartementet förändrades. Jag tror att Birgit Friggebo egentligen skulle vilja ha den utformning av riksdagsbeslutet om delegationen som reservanterna föreslår och inte den här mera preciserade styrningen som utskottsmajoriteten föreslår. 45 I inledningsanförandet sade Birgit Friggebo också att energisparplanen naturligtvis inte kan vara helig och att den kan ändras, Det är helt riktigt. Jag gjorde samma konstaterande, precis som det sades i samband med beslutet 1978, att man naturligtvis skall ändra de åtgärder och metoder man använder efter det att man har fått klart för sig vilka ändringar som skall göras. Men om det är någonting som har varit heligt så är det närmast den proposition som lagts fram. Den är oklar på en massa punkter, speciellt när det gäller effekterna av förslagen. Man begär bara bemyndigande för dem. Vi skulle gärna ge bemyndigande till en regering under förutsättning att vi vet att det är positiva åtgärder man tänker vidta. Men vi misstänker att de åtgärder man föreslår i propositionen egentligen är sådana att de strider mot den inriktning och de mål man har satt upp i 1978 års plan. Vi har velat klara ut de frågetecknen under utskottsbehandlingen, men det har inte lyckats. De farhågor vi har läst in i propositionens dunkelhet har funnits kvar, och därför har det inte återstått någonting annat för oss än att ge uttryck för vår uppfattning genom att på olika specifika punkter avstyrka propositionen. Jag tycker också att Birgit Friggebo styrkte mig i detta resonemang, därför att hon i sitt första anförande bekräftade avvikelser i förhållande till 1978 års sparplan när det gäller fasadskikt. Det bedömer vi som en rätt allvarlig avvikelse. Det är en tung bit rent ekonomiskt att byta fasadskikt, och därför behöver man göra det samtidigt som man vidtar andra isoleringsåtgärder. Vi tror alltså att det inte är möjligt att komma fram på det sätt som propositionen föreslår, dvs. att försöka hitta de enklaste och billigaste åtgärderna nu för att i ett senare skede återkomma med sådana som inte har fullt så stor spareffekt men som är ekonomiskt tyngre. Vi måste ha en mycket långsiktig uppbyggnad av energispararbetet, få en bra utvärdering av detta och en bra rådgivning till fastighetsägarna. Vi misstänker att om vi inte har det så kan 1978 års mål inte uppnås. Det är därför vi har velat få preciseringar, men det har vi inte fått.
Herr talman! Jag vet inte om Kjell Mattsson har missuppfattat propositionen och utskottsmajoriteten. Vad vi har föreslagit är att bidraget, som är 3 000 kr. totalt för energisparinsatser, inte skall gå till fasadskikt. Men däremot får man fortfarande statliga lån för att utföra fasadskiktarbete. Det är naturligtvis av stort intresse för dem som avser att göra sådana insatser, så att de kan få det hela finansierat. Vi gör det alltså litet mindre lönsamt att vidta stora, tunga och dyrbara åtgärder som ger mindre spareffekt än lättare och snabbt verkande åtgärder. Det måste vara flexibilitet och differentiering för att vi skall ha någon chans att uppnå det mål vi har satt upp. Jag kan inte underlåta att tycka att centerpartiets och moderaternas behandling av denna proposition har varit något rigid. Man har i stort sett inte velat diskutera någon förändring över huvud taget i mer effektiviserande riktning. Låt mig nämna som ett exempel att man inte vill ge regeringen bemyndigande att fatta beslut i detaljfrågor vid utformningen av sparstödet, utan man anser att riksdagen skall göra detta. Men samtidigt vill man att regeringen skall vidta åtgärder för införande av nya energisystem och annat sådant. Det går inte ihop. Man vill heller inte låta kommunerna substantiellt ha något inflytande på stödutformningen, men kommunerna kan däremot få ägna sig åt lånehanteringen, den byråkratiska delen av verksamheten. Jag tycker att detta är ett tecken på en väldigt rigid inställning och ett mycket centraliserat tänkande. Det gäller ju här en stor och omfattande uppgift, som kräver att åtgärder vidtas snabbt. Då måste vi också ha ett system som engagerar fler nivåer än riksdagen när det gäller att göra förändringar och bedömningar inom stödsystemets ram.
Herr talman! Statsrådet Friggebo konstaterade att det var glädjande att man nu hade en enhällig uppslutning bakom 1978 års beslut i och med att socialdemokraterna också anslutit sig till det. I fjol kritiserade socialdemokraterna energisparplanen rätt kraftigt, men de har nu anslutit sig till den. Som vi ser det har detta skett sedan de fått möjligheter att genomföra en del försämringar i de insatser som krävs för att man skall nå upp till det fastställda målet, och vi tycker naturligtvis att det är fel att göra den typen av försämringar. Mot den här bakgrunden är vi, såsom också framgår av vår motion och av våra reservationer, inte övertygade om regeringens inställning till de här frågorna. Det verkar som om regeringen har fått sälja en del av sina ställningstaganden från 1978, då man ju ställde sig bakom propositionen om energisparplanen, för att få anslutning till andra delar av den nu föreliggande energipropositionen. De här frågetecknen kring de av regeringen föreslagna åtgärderna har inte rätats ut under utskottsbehandlingen. Det är inte så att vi har varit vrånga, utan det har inte varit möjligt att gå in i de olika delarna av regeringens förslag och få klarhet i varför man föreslår de olika åtgärderna. Det finns inte heller någonting i propositionen som säger vilken effekt förändringarna egentligen kommer att få. Därför har vi inte ansett att vi kan lita på att regeringen kommer att vidta de rätta åtgärderna om den får det begärda bemyndigandet, och det är också anledningen till att vi inte velat ge regeringen detta. Men som jag sade tidigare kan vi naturligtvis tänka oss att ge ett bemyndigande till regeringen under förutsättning att vi vet att detta används för att vidta åtgärder i den politiska riktning som vi anser att man här bör ha i sakfrågan. Låt mig också säga några ord när det gäller finansieringen. Vi tycker att det ären väldigt stor brist i propositionen att regeringen där bara talar om på vilket sätt man tror att man skall klara finansieringen och att man därvid bara anvisar samma belopp som tidigare. Enligt vår mening är det viktigt att man bibehåller möjligheten att även fortsättningsvis hålla verksamheten. med de frivilliga insatserna i gång. Det förhållandet att man nu inte vet varifrån man skall få pengar till sådana insatser efter den 1 januari måste innebära att vi får ett avbräck i fråga om intresset från fastighetsägarnas sida och när det gäller verksamheten med frivilliga insatser över huvud taget. Vi har således inte heller när det gäller finansieringen fått klarhet i hur frågan skall lösas i fortsättningen, och vi har då sett det som fullständigt självklart att riksdagen fattar ett beslut om att anvisa pengar för det här budgetåret i dess helhet över statsbudgeten. Inte heller en sådan lösning har varit möjlig att diskutera vid utskottsbehandlingen, utan vi har fått gå reservationsvägen även på denna punkt.
Herr talman! När vi behandlar omfattningen av sparinsatserna resonerar vi om totala investeringar, och det har tidigare för de närmaste åren gjorts upp en plan för hur stora investeringarna bör vara. Förra året sades det att investeringarna för nästa budgetår borde uppgå till 2,7 miljarder kronor. I den här propositionen har vi räknat upp beloppet litet grand på grund av den pågående inflationen som visserligen är lägre än tidigare. Men det är alltså uppräknat till 2,85 miljarder kronor, vilket är den totala investeringsvolym som skall användas. Detta är utgångspunkten och därtill samma utgångspunkt som den som fanns i Sparplan 78. Det intressanta är alltså: Vad skall vi använda dessa 2,85 miljarder till? Då har vi sagt, vilket har framhållits många gånger tidigare, att det är viktigt att pengarna används effektivt. Man kan fördela pengarna på två olika sätt. Det ena sättet är att se till att man ligger på en optimal nivå, så att man ger till det som är mest effektivt och så att pengarna också kan delas ut tidsmässigt jämnt fördelat under året. Det är det bästa sättet. Det är den inriktningen som vi har tillämpat när vi har lagt upp differentieringen av stödsystemet. Man kan ha ett annat system också, nämligen att man ger stöd till litet av varje som verkar trevligt och låter människorna ställa sig i kö för att få pengarna. Dessa pengar kommer alltid att gå åt. Men det kommer alltså att vara kön som avgör, om man får pengar. Det intressanta är då också att pengarna kommer att ta slut ganska snart. En stor del av året kommer man att stå utan pengar till de sökande. Jag tycker att detta är ett otillfredsställande sätt att använda våra begränsade resurser på. Det faktum att vi av olika anledningar — och här har alla partier i olika funktioner sitt ansvar för det hela — inte har lagt fram ett slutligt förslag beträffande finansieringen är egentligen en teknikalitet i detta avseende och har ingenting med inriktningen av sparstödsverksamheten att göra.

Herr talman! En skärpt hushållning med energi har varit och är en huvuduppgift för energipolitiken alltsedan oljekrisen. Kraven på energihushållningen har ständigt skärpts både i de program som har fastställts av riksdagen och i dem som har fastlagts av det socialdemokratiska partiet. Bakgrunden till detta är bl.a.: 1. De nu tillgängliga energikällorna ter sig alltmer otillräckliga, särskilt mot bakgrund av u-ländernas behov. Men också i-länderna drabbas redan nu svårt av bristen på energi. Brist och stigande priser på energi är en viktig bidragande orsak till den ekonomiska krisen och arbetslösheten. 2. De nu tillgängliga och de flesta av de nya energikällorna innebär risker för hälsa och miljö. Vi får ständigt nya och allvarliga påminnelser om det. 3. Oljekrisen har ständigt förvärrats, bl.a. till följd av inre och yttre konflikter i producentländerna. Även andra energislag, som gas och uran, är känsliga för sådana konflikter. För Sveriges del är situationen särskilt svår. Vår extremt höga oljeförbrukning är ett hot mot hälsan och miljön, mot samhällsekonomin och handelsbalansen, mot säkerhetspolitiken och vårt oberoende och mot våra möjligheter att leva upp till den internationella solidaritetens krav. Den viktigaste uppgiften i vår energipolitik är därför att minska oljeberoendet genom bättre hushållning och genom att utveckla nya energikällor. Den senaste tidens händelser har dramatiskt skärpt dessa krav. Oljekrisen förvärras nu dag för dag, och vi står inför en situation då vi kan tvingas till ransoneringar och drastiska inskränkningar som hårt skulle drabba såväl hushållen och industrin som transporterna. Händelserna i Harrisburg har i Sverige också lett till att vi får en folkomröstning som kan utmynna i ett nej till kärnkraften. Internationellt sett kommer det säkerligen att leda till en allt svårare energikris som i sin tur kan leda till svåra ekonomiska och politiska påfrestningar. Inför den situationen är det ett oavvisligt krav att alla ansträngningar görs för att effektivisera hushållningen, minska oljeberoendet och utveckla nya energikällor. Uppgifterna att förverkliga de kraven måste enligt vår uppfattning innefatta olika punkter. 1. Det krävs åtgärder som inriktar sig på att kraftigt minska energiåtgången för uppvärmning i hus, att så fort som möjligt gå över till energisnåla processer i industrin samt att genomföra en kraftfull minskning av energiåtgången i transportsystemet, både av hushållningsskäl och av miljöskäl. 2. Det krävs en övergripande samhällsplanering som utgår från helt nya och mera ambitiösa krav när det gäller hushållningen med energi. Vi är till mellan 70 och 75 96 beroende av importerad olja. 50 96 av den olja som vi importerar går till uppvärmning av byggnader. Räknar man in den oljeförbrukning inom transportsektorn som är beroende av bebyggelsens lokalisering stiger den siffran till 75 96. Det visar hur viktigt det är att vi, på det sätt som vi beskriver i vår partimotion, använder oss av samhällsplaneringen för att utveckla ett energisnålt samhälle, bl.a. genom en samordning av planeringen av bostäder och arbetsplatser, transporter och service. I det arbetet måste vi ta itu med såväl planering av ny bebyggelse som förbättring och komplettering av färdig bebyggelse. En viktig fråga att ta itu med är då att klarlägga de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ombyggnad, sanering och stadsförnyelse. Samtidigt måste vi redan nu utveckla en samhällsplanering och byggnadsteknik som underlättar införan det av ny energiteknik och nya energiförsörjningssystem, t.ex. solvärme. 3. Vi måste medvetet satsa på en samhällsutveckling som innebär att vi satsar mer på den gemensamma sektorn, på vård, omsorg och kultur och mindre på en onödig och energislösande lyxkonsumtion. Det förutsätter en solidarisk fördelningspolitik som gynnar de svaga i samhället. Det finns ingen anledning att släppa loss onödigt energislöseri på det sätt som man gör med en borgerlig politik för ökade inkomstklyftor i samhället. Däremot är det nödvändigt att utforma både energihushållningen och fördelningspolitiken så att människors basbehov av energi kan tillgodoses. Särskilt viktigt blir det att tillämpa den principen om vi tvingas till ransoneringar. Det går inte att få med människor på personliga uppoffringar för att spara energi om inte åtgärderna grundar sig på rättvisa. De krav på samhällsplaneringen och fördelningspolitiken som måste ställas om vi skall kunna utveckla vårt samhälle till ett energisnålt samhälle som samtidigt kan ge människorna trygghet, välfärd och högre livskvalitet stämmer väl överens med socialdemokratins allmänna politik. Men de är mycket svåra att förena med den politik som de borgerliga partierna företräder. Det är kanske en förklaring till att energihushållningsdebatten på borgerligt håll, inte minst från centerns sida, hittills mest handlat om åtgärder i enskilda hus trots att de övriga åtgärderna långsiktigt har mycket större betydelse för om vi skall klara kraven på en skärpt energihushållning. Det är, herr talman, mycket viktigt att frågorna om samhällsplanering, samhällsutveckling och fördelningspolitik i fortsättningen får sätta sin prägel på energihushållningspolitiken mer än hittills. Men insatserna för att hushålla bättre med energin i bebyggelsen är självfallet också viktiga och måste förbättras. Tyvärr ledde regeringsskiftet 1976 till att tid och resurser förlorades i det arbetet. Det tog tid innan sparplanen kom, och när den kom visade den sig oduglig. Förslag och kritik från oss och andra avvisades. Det fanns inte utrymme för saklig diskussion i det taktiska spel om energin som förekom i trepartiregeringen. Tyvärr har utvecklingen gett oss rätt. Bostadsstyrelsens och andras utvärderingar visar att de åtgärder som hittills vidtagits i alltför stor utsträckning varit fel åtgärder i fel hus, i stället för ”rätt åtgärd —i rätt byggnad —- vid rätt tidpunkt och på rätt sätt” som det så tvärsäkert hette i sparplanen. Det är enorma belopp som slösats bort på ineffektiva åtgärder. Det är dyrbar tid som har gått förlorad. Också den proposition som vi nu behandlar har många brister. Det är ont om konkreta förslag, eftersom grundläggande kunskapsunderlag och utvärdering av gjorda erfarenheter fortfarande saknas. Man har misslyckats med att lösa den viktiga finansieringsfrågan. De viktiga frågorna om samhällsplaneringen och fördelningspolitiken och deras roll för samhällets långsiktiga energibehov berörs knappast alls. Men propositionen har också klara förtjänster, framför allt därigenom att den på en rad principiellt viktiga punkter instämmer i kritik och synpunkter som vi tidigare framfört. Genom olika uttalanden och förslag markeras nu en vilja att utveckla energisparinsatserna till något som kan ge de resultat som vi Nr 159 alla eftersträvar. Ty det råder ju, herr talman, enighet om att målet och Tisdagen den ambitionsgraden måste sättas mycket högt. 29 maj 1979 Låt mig här summera några av de viktigaste uttalanden av detta slag som görs i propositionen: Energibesparande Regeringen uttalar att det är nödvändigt att effektivisera energiåtgärder i bostadssparverksamheten, om de av riksdagen fastställda målen skall kunna nås. Med andra ord: de medel som angavs i sparplanen är inte tillräckliga. Det sägs vidare att det krävs effektiva styrmedel om målen skall kunna nås. Sparplanen sade nej till styrmedel. I propositionen lämnas förslag om en rad åtgärder som bör vidtas för att styra insatserna så att de ger det bästa resultatet ur energihushållningssynpunkt och samhällsekonomisk synpunkt. Ytterligare omprövning ställs i utsikt. Det krävs — sägs det vidare — kunskaper och utvärdering av de hittillsvarande erfarenheterna. Propositionen slår vidare fast det som vi och riksdagen sade redan förra året, nämligen att det är osäkert — även om det är eftersträvansvärt — om vi kan uppnå det uppställda sparmålet. Herr talman! I den situation som vi nu befinner oss i har vi sagt att det bästa och mest ansvarsfulla vi nu kan göra är att vända det förgångnas misstag ryggen och beslutsamt inrikta oss på framtiden. Av den anledningen har vi avstått från att åter gå in på en detaljerad kritik av den gamla sparplanen, som ju helt enkelt, herr talman, är överspelad av utvecklingen. Vi har heller inte ansett det nödvändigt, eftersom ju propositionen inte innehåller några förslag om att centerns sparplan skall ånyo bekräftas av riksdagen, utan tvärtom konsekvent utgår från riksdagens beslut 1975 och 1978, och det är inte samma sak. Herr talman! Man kan tycka att det borde ligga i centerns intresse att ta chansen att följa med på färden, när vi andra har varit beredda att i för centern barmhärtiga former inrikta oss på framtiden utan att riva i gamla sår. I stället har centern valt tillbakablickandets och småaktighetens väg. Det är trist, framför allt därför att det visar att centern är mer rädd om prestigen än angelägen om att bidra till att nu snabbt förbättra energihushållningen. Det tvingar mig att här klart och tydligt säga ifrån att det självfallet inte förhåller sig så som centern och moderaterna påstår i reservationen 1, nämligen att centerns sparplan numera är oomstridd, t.o.m. av socialdemokraterna. Centerns sparplan har naturligtvis inte blivit bättre och mer acceptabel i år än vad den var förra året. Och jag vill, herr talman, tillägga att hade vi i samband med utskottsbehandlingen sett denna reservation, så hade vi haft ett behov av att mer direkt uttrycka detta i utskottsbetänkandet. Nu är ju, herr talman, utskottets ställningstagande i sak att vi ställer oss bakom propositionen och samtidigt tillstyrker samtliga de förslag som har väckts från socialdemokratiskt håll, medan centerns förslag avvisas, inkl. kravet på att vi skall bekräfta centerns sparplan. Vi har, herr talman, också avstått från den detaljkritik av regeringens 51 förslag, som på många punkter är befogad. Vi har i stället, som jag sade, ansett att vi bör medverka till att det praktiska arbetet med att förbättra energihushållningen kan komma i gång så snabbt som möjligt och därför föreslagit en rad åtgärder i detta syfte. Av avgörande betydelse för oss har då varit att vi kommer att få ett direkt inflytande på det fortsatta arbetet genom energihushållningsdelegationen, som nu görs parlamentarisk. Denna omorganisation stämmer väl överens med synpunkter som vi redovisade förra året. Vi har också fått alla våra krav i vår partimotion om energipolitiken tillgodosedda på det här området. Det gäller kraven på inriktningen av arbetet i energihushållningsdelegationen — bl.a., fru statsråd, att delegationen skall behandla finansieringsfrågor, det vill jag understryka med anledning av vad statsrådet sade här förut. Det gäller vårt krav på att energihushållningen måste beaktas bättre i samhällsplaneringen och i arbetet på att utforma en ny byggoch planlagstiftning. Det gäller kravet att kommunerna skall få rätt att genomföra besiktningar. Det gäller kravet på ökat kommunalt ansvar för energihushållningsåtgärderna. Låt mig, herr talman, uttala att det är vår förhoppning att det nu skall bli möjligt att genom beslutsamma gemensamma insatser få till stånd den skärpning av energihushållningen som är helt nödvändig. Till sist vill jag, herr talman, ta upp ytterligare en fråga som behandlas i utskottsbetänkandet, nämligen byggnadsforskningens inriktning. Vi harien partimotion om bostadspolitiken, som vi lämnade in i början av riksmötet, begärt att riksdagen skall uttala att byggnadsforskningen mer än hittills skall inriktas på sådana frågor som en samhällsoch bebyggelseplanering som utgår från ett socialt helhetsperspektiv och från höga krav på energihushållning och miljövård. Det är med tanke på hur betydelsefulla dessa frågor är och hurstarkt gensvar de har bland människorna mycket förvånande att utskottet inte velat följa vårt förslag. Utskottets motivering — att ett sådant uttalande inte skulle tjäna något konkret ändamål —är ingenting annat än nonsens. Var och och en i denna kammare vet att ett sådant uttalande av riksdagen skulle ha stor betydelse i framtiden, t.ex. vid fördelningen av anslag eller vid utarbetandet av nya program. Vi har därför i reservationen 17 hemställt att riksdagen i sitt beslut skall följa vårt motionskrav. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 17, i övrigt bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet 1978/79:37.
Herr talman! I mitt replikskifte med statsrådet Friggebo ville hon göra gällande att 1978 års sparplan fortfarande gällde och att hon inte kunde begripa centerns synpunkter i reservationerna. Efter att ha lyssnat till Birgitta Dahls anförande hoppas jag att det inte finns någon enda riksdagsledamot kvar som inte inser att det är alldeles klart att vi är fundersamma, därför att de här två inläggen från de olika propositionsförfattarna går verkligen inte ihop. Först talar Birgitta Dahl om centerns sparplan. Nu är det så att det var en regering som lade fram en energisparplan, och därefter har den blivit Birgitta Dahl säger att sparplanen, som vi fattade beslut om 1978, var oduglig. Jag har tillåtit mig att i mitt första inlägg anföra ett citat: Något förslag om att energisparplanens omfattning, inriktning eller de allmänna riktlinjerna för genomförandet skall ändras har inte framställts från något håll. Det skriver alltså Birgitta Dahl och socialdemokraterna under på. Inte heller har på annat sätt överväganden i sådana riktningar redovisats. Därför finns det ingen anledning att fatta ett nytt beslut, säger man, utan nu gäller alltså 1978 års sparplan — den som var fullständigt oduglig. De där två ståndpunkterna går inte ihop. Birgitta Dahl och socialdemokraterna menar att sparplanen är oduglig, statsrådet Friggebo säger att 1978 års beslut är bra, det skall vi fortsätta att arbeta efter, vi gör bara vissa förändringar. Birgit Friggebo förnekade att förändringarna var drastiska, och jag hade väl inte påstått att de var det heller eller använt det uttrycket. Birgitta Dahl har nu möjlighet att acceptera 1978 års sparplan, eftersom förändringarna i den är så drastiska att de tillgodoser socialdemokraternas synpunkter. Trätan är alltså i full gång, inte bara om vad delegationen skall syssla med utan också om vad socialdemokrater och folkpartister har varit överens om i utskottets betänkande. Jag skulle därför vilja säga att det är bäst för folkpartisterna att de ansluter sig till våra reservationer — åtminstone till den som gäller energihushållningsdelegationens uppgifter — så att ni slipper trätan med socialdemokraterna och så att Birgit Friggebo får den uppläggning som hon egentligen vill ha. Birgitta Dahl kritiserade också finansieringen. Men socialdemokraterna har ju accepterat den uppläggning av finansieringen som görs i propositionen. Detta är häpnadsväckande. Jag hade aldrig trott att socialdemokraterna skulle kunna ansluta sig till propositionen på den punkten, eftersom ni i fjol sade — jag läser här innantill ur Birgitta Dahls anförande —- ”att stödet till fastighetsägare som behöver lån och bidrag till energihushållande åtgärder försämras, när finansieringen inte längre skall ske över statsbudgeten”. Nu sväljer man på socialdemokratiskt håll förslaget till finansiering i betänkandet, samtidigt som Birgitta Dahl här säger att det var en av bristerna i propositionen. Den skulle väl socialdemokraterna i så fall ha sett upp med när betänkandet utarbetades och inte nu efteråt försöka springa ifrån ansvaret för vad som står i majoritetens skrivning.
Herr talman! Får jag först ta upp finansieringsfrågan. Det är en punkt där jag tycker att centern borde ligga lågt. Vi kritiserade er förra året för att ni uttalade — och det var inte vagt, utan klart att finansieringen inte längre skulle ske över statsbudgeten. Vi har inte accepterat vad som står i regeringspropositionen, utan vi är kritiska till det, och vi har ju fått igenom vårt motionskrav, att finansieringsfrågan med förtur skall behandlas i delegationen. Så är det med den saken. Sedan kan jag hålla med Birgit Friggebo om att det inte verkar som om Kjell Mattsson har läst vare sig propositionen eller utskottsbetänkandet ordentligt. För det första var 1978 års riksdagsbeslut icke ett slaviskt instämmande i sparplanen, utan man lät på en rad punkter bli att fastställa det som centern skulle ha önskat att man fastställde. För det andra utgår man när det gäller det här beslutet, både i propositionen och utlåtandet, från riksdagsbesluten 1975 och 1978, men inte någonstans finns det något ställningstagande till förmån för den proposition som framför allt bär centerns signum. Det är ju en offentlig hemlighet att de andra borgerliga partierna vid den kohandel om energipolitiken som då pågick i regeringen tvingades att acceptera centerns sparplan, fastän de skämdes över den. De förslag vi nu behandlar är ju inte någonstans så utformade att vi inbjuds till att bekräfta centerns sparplan och trepartiregeringens proposition. Nu, herr talman, tycker jag att det är mycket trist om den här debatten bara skall handla om det förgångna. Jag har nu redovisat vår inställning, och sagt vad jag har att säga i den här debatten. Jag har markerat att vi på den socialdemokratiska sidan vill lämna det förgångna och inrikta oss på framtiden. Jag vill, herr talman, sluta med att citera någonting från Grönköpings Veckoblad, som jag råkade få i min hand samtidigt med det här betänkandet och som jag tycker passar in mycket bra som en beskrivning på centerns reaktioner f. n. Det står i ”Riksdagsbrev” från herr Krökén i Kröken: ”Det förefaller sannerligen ibland, som om folkpartiet numera alldeles glömt bort sin anslutning till mittenpolitikens principer, sådana de förestavats av centern, något som näppeligen kan gagna något annat parti än det egna — och vad hjälper det då, om regeringsbesluten eventuellt skulle vara till nytta för landet?” Herr talman! Jag vill för min del låta detta vara finalen på mitt deltagande i den här debatten.
Herr talman! Både statsrådet Birgit Friggebo och Birgitta Dahl vill göra gällande att jag inte har läst vare sig betänkandet eller propositionen. Jag har försökt läsa efter fattig förmåga. Om jag sedan inte har fattat kan det naturligtvis bero på mig, men det kan också bero på brist på klarhet i både propositionen och betänkandet. Misstanken att det snarast är fråga om det sistnämnda stärks egentligen nu, eftersom Birgitta Dahl är på fullt återtåg från vad hon har skrivit under i betänkandet. Det är inte centerpartisterna och moderaterna, vi som har reserverat oss, som har dikterat texten i utskottsbetänkandet — den har socialdemokrater och folkpartister gjort upp om. Då kunde de väl ha skrivit som det passade deras synpunkter bl.a. i fråga om finansiering etc. I inledningen av sitt anförande kom Birgitta Dahl med det vanliga: Det var ingen måtta på trepartiregeringens och folkpartiregeringens dåliga agerande, den borgerliga politiken hade skapat ökade klyftor i samhället. Och sedan sade hon att om socialdemokraterna hade suttit kvar i regeringsställning skulle energisparandet ha varit av betydligt större omfattning. Ett sådant Nr 159 påstående blir inte sanning bara för att det upprepas, och Birgitta Dahl kan Tisdagen den aldrig övertyga svenska folket om det. Det är bara att konstatera att 29 maj 1979 socialdemokraterna tidigare inte har varit intresserade av enegisparande. Nu försöker ni hinna i kapp och påstår att ni även denna gång har varit först och Energibesparande bäst. åtgärder i bostads Och vi kritiseras naturligtvis för att vi har inriktat oss på konkreta åtgärderi — hus, m.m. stället för att ansluta oss till socialdemokraternas förslag om allomfattande ”nationellt miljöprogram”. Skälet till att vi satsar på konkreta sparåtgärder är att det inte är med den socialdemokratiska typen av program som man sparar energi; det är i bostäder och lokaler som det går åt energi för uppvärmning, och därför tycker vi att det är viktigast att satsa på konkreta sparåtgärder.

Herr talman! Oavsett hur den framtida energipolitiken kommer att utformas får vi räkna med att vi i vårt land kommer att ha stor brist på energi liksom att energisparandet blir något som vi måste lära oss att leva med. På den punkten tror jag att alla nu är överens. Den sparplan som riksdagen 1978 antog på trepartiregeringens initiativ var synnerligen ambitiös. Som statsrådet Friggebo nämnde skulle man under en tioårsperiod spara mellan 32 och 39 TWh i den befintliga bebyggelsen. Kraftfulla insatser skulle vara möjliga att genomföra eftersom, vilket statsrådet också nämnde, 40 96 av vår totala energiförbrukning går åt just till uppvärmning av bostäder och byggnader. Vi har dessutom gamla försyndelser på detta område — vi har tidigare inte uppmärksammat möjligheterna att spara energi. Trepartiregeringen utgick från att sparmålet skulle kunna uppnås om man fick med fastighetsägarna i en positiv anda av frivillighet. Man avvisade olika typer av tvångsåtgärder. I sparplanens intentioner låg att inslaget av bidrag skulle spela en begränsad roll för sparandet. I energisparpropositionen förutskickades t.o.m. att bidragen skulle komma att avvecklas i framtiden. Regeringen tycks nu gå den motsatta vägen. Även om en viss flexibilitet kan vara motiverad bör fortfarande målsättningen vara att så småningom komma bort från bidragsdelen. I energisparpropositionen förutsattes att programmet skulle omprövas under den tioårsperiod som det skulle omfatta. Den första mera omfattande omprövningen skulle göras efter tre år. För att ge underlag för omprövningen förutsatte propositionen att ett omfattande och mångsidigt utvärderingsarbete skulle genomföras. I årets energiproposition föreslås redan nu vissa förändringar av inriktningen på programmet för energisparande. Det är förvånande och oväntat att så sker. Framför allt måste inriktningen mot åtgärder med mer omedelbara effekter ifrågasättas. Det stämmer inte med energisparplanens intentioner, och en sådan förändring riskerar att minska de potentiella sparmöjligheterna. Utvärderingsinsatser utgör ett viktigt led i energisparprogrammets 55 uppbyggnad. Endast genom effektiva utvärderingsinsatser blir det möjligt att på sakliga grunder ompröva programmet. Men här kan man spåra en betänklig passivitet från regeringens sida. Den enda konkreta åtgärd som hittills tycks ha vidtagits är att bostadsstyrelsen fått ett formellt uppdrag att följa energisparprogrammets genomförande. De bristande utvärderingsinsatserna innebär att underlag för mer omfattande ställningstaganden till förändringar av energisparprogrammet saknas. På några betydelsefulla punkter har dock regeringen nu föreslagit omfattande förändringar i programmets inriktning, bl.a. när det gäller kommunal besiktning, som jag strax skall återkomma till. De utvärderingsinsatser som är motiverade är av två slag. För det första bör man på olika vägar fortlöpande försöka öka kunskapen om olika åtgärders faktiska besparingseffekter. För det andra bör man fortlöpande studera effekterna av det styrsystem man valt. Man bör således metodiskt studera vilka åtgärder som vidtas och i vilken omfattning detta görs, liksom vilka förändringar av styrsystemet som skulle kunna förbättra samstämmigheten mellan vad som är energiekonomiskt motiverat och vad som verkligen sker i fråga om energisparande. Några sådana utvärderingsinsatser omnämns inte i propositionen, och det är grunden för vår reservation nr 8. En annan viktig del gäller utbildning. En väsentlig förutsättning för energisparinsatserna är att det finns resurser för rådgivning i energisparfrågor. Här krävs aktiva utbildningsinsatser från statsmakternas sida. I den nu aktuella propositionen nämns inte några sådana utbildningsinsatser. Regeringen bör med det snaraste ta initiativ för att öka antalet utbildade tekniker med inriktning just på energisparfrågor. Som jag tidigare sade, byggde energisparpropositionen på att energisparprogrammet skulle genomföras utan tillgripande av tvångsåtgärder. Regeringen föreslår att man nu inte lämnar den linjen, men samtidigt förutskickas att man senare kommer att framlägga sådana förslag. Man talar positivt om en obligatorisk och för samtliga fastigheter omfattande besiktning —- den som planverket har föreslagit. Detta är förvånande av flera skäl. Dels har förslaget hårt kritiserats av remissinstanserna. Dels kan vi konstatera att den frivilliga linje, som vi hittills har valt, har varit framgångsrik. En besiktning av landets ca 3 miljoner lägenheter skulle ta mycket lång tid, kosta stora pengar och medföra en ökad byråkrati. Och på så sätt skulle det bli en utomordentligt dålig start på själva energisparandet. Den obligatoriska besiktningen bygger därtill på tanken att den skall kunna fullföljas av förelägganden att vidta olika åtgärder. Vi skulle då medverka till att skapa konflikter i en verksamhet där i själva verket samstämmiga intressen föreligger hos olika inblandade. Regeringen antyder att man nu skall ge kommunerna ett slags vilande rätt att tvångsmässigt utföra besiktning. Kommun fullmäktige skall på grundval av ett slags fullmaktslag kunna besluta om obligatorisk besiktning. Det borde vara självklart att ett så drastiskt ingrepp i den personliga integriteten inte skall vara beroende av om kommunfullmäktige på orten anser att sådana intrång skall göras. Det är bakgrunden till reservation nr 11. Herr talman! Några ord om finansieringsfrågan. I energisparpropositionen förutskickades att fr.o.m. budgetåret 1979/80 skulle finansieringen av energisparlånen läggas över på kapitalmarknaden och inte längre belasta statsbudgeten. Det är med beklagande man nu konstaterar att regeringen inte förmått bereda ett förslag till förändring. Uppgiften har endast varit att finna den tekniska lösning som skulle möjliggöra att de medel som används för energisparlån tas fram direkt från kapitalmarknaden i stället för över statsbudgeten. Det är nu för sent att lösa frågan för det nya budgetåret, men regeringen bör ändå så snart som möjligt lösa den här frågan. Det har vi moderater i civilutskottet framfört i reservationen 7. Det är viktigt att notera att lösningen naturligtvis inte får medföra försämrade möjligheter för den enskilde att få det stöd som han eller hon är berättigad till.

Att döma av Birgitta Dahls anförande torde det vara helt klart att statsrådets uppläggning av detta ärende är helt förödande. Antingen vet inte socialdemokraterna och folkpartiet vad de har skrivit sig samman om, eller också trodde statsrådet att socialdemokraterna hade en annan uppfattning än de hade. Det är ju, som Kjell Mattsson sade, nu klarlagt att vår reservation nr 1 är helt nödvändig för att slå fast att det som trepartiregeringen var ense om, nämligen sparplanen, inte längre gäller. Därför är det viktigt att kammaren röstar på reservationen 1. Av de övriga reservationerna vill jag yrka bifall till nr 1-5, nr 7, nr 8-12 samt nr 14.